Herr talman! Jag konstaterar att herr Svedberg fann det både onödigt och stötande att ha bestämmelsen om bouppteckning i vissa fall när det gällde barn som avlidit i späd ålder. I samband med det kan man anföra vad Stockholms tingsrätt säger i sitt remissyttrande, nämligen att domstolen tvingas avskriva frågor om indrivning av bouppteckningar efter åratals efterforskningsoch anmaningsarbete. Och 1964 konstaterade JO i sin berättelse, som herr Börjesson i Falköping nämnde, att han vid någon domstol hade funnit en praxis som han inte ansåg vara i överensstämmelse med gällande lag. Vi har alltså här stelbenta regler som visar sig inte kunna följas, och det är detta som reservanterna vill komma ifrån. Jag kan inte riktigt se det konsekventa i den koppling som majoriteten gör när den ifråga ätter möjligheten av en eventuell uppmjukning av bouppteckningsplikten under förutsättning att man flyttar över boupp teckningsärendena från tingsrätterna till länsstyrelserna. Jag tycker att sakskälen för att göra den här uppmjukningen är lika stora oavsett var

samma takt som antalet reservanter. Det kan hända, men man kan inte begära att det skall behövas ett nytt sakskäl för varje ny reservant. Det kan ju tänkas att ett antal reservanter enas om ett nytt sakskäl, och det är precis vad vi har gjort. Ett sådant skäl var, som jag sade tidigare, att det föreligger oenighet i rättspraxis. Det är mycket angeläget att man kan få till stånd en utredning som kan rätta till det. I ett rättssamhälle är det ytterst nödvändigt att man har en rättspraxis som är så enhetlig som möjligt. Sedan talar herr Svedberg om att en eftergift på detta område kunde inbjuda till lurendrejeri. Men då är det märkvärdigt att majoriteten själv säger att man kan tänka sig en uppmjukning vid ett senare tillfälle. Det kan ju inte vara så att en uppmjukning skall inbjuda till lurendrejeri bara för att det är en minoritet som föreslår den och att den inte skulle inbjuda till sådant om majoriteten var med på den det vore inkonsekvent i hög grad. Herr talman! Det sämsta av alla argument, som tyvärr är mycket vanligt, är att man säger att detta har vi avslagit i en massa år, nu skall vi avslå det i år också. Det är ungefär vad man säger. Men man kan faktiskt tillväxa i förnuft, och det kan tillkomma nya sakskäl, som det just har gjort här. Att använda det argumentet är att vara konservativ i ordets allra sämsta mening och det vill minsann inte säga litet.
Herr talman! Det är väl inte bara det, herr Winberg, att kapitalskatte beredningen har föreslagit att det här skall läggas över på länsstyrelserna. Man har även tänkt sig att datateknik skall införas. Det lär medföra saker och ting som med nödvändighet kräver att även detta med bouppteckningarna blir föremål för översyn Sedan vill jag gärna erkänna, herr Sjöholm, att det har kommit in i varje fall en ny synpunkt, nämligen att det är olika praxis vid olika tingsrätter.

Rätten skulle ju även i det senare fallet kontrollera och avgöra Onsdagen den om en noggrannare redovisning vore nödvändig. 6 december 1972 I varje fall anser utskottet att det inte är nödvändigt att aktualisera en översyn av bestämmelserna nu. Det måste vara mest lämpligt att invänta vad som följer av kapitalskatteberedningens betänkande.
Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Ärvdabalkssakkunniga har sagt att man inte behöver lägga ned så mycket arbete om det är oklarheter i fråga om släktutredningar osv. Faktum kvarstår dock att en bouppteckning skall vara fullständig. Det är visserligen sant att man kan åberopa att adressen är okänd och att man kan utse god man för personer som vistas i utlandet under okänd adress. Men en sådan tingens ordning är långt ifrån tillfredsställande. Det föreligger enligt ärvdabalkens bestämmelse skyldighet att upprätta bouppteckning. Vi kan inte se mellan fingrarna, för i så fall får vi ändra på lagen. Och det är det vi reservanter vill att vi skall kunna få en uppmjukning i sådana fall när det är fråga om ett medellöst barn eller en person som inte har vare sig tillgångar eller skulder. I stället för att göra en bouppteckning skall man kunna ha ett vanligt formulär, en blankett, där man bara skriver den avlidnes namn, när han dog och namnet på de släktingar som är kända samt intygar att den avlidne inte efterlämnar vare sig tillgångar eller skulder. Detta tillämpar man i Sollefteå, och jag tycker att samma praxis skulle man kunna tillämpa även på andra håll. Men då fordras det att det beviljas ett tillstånd därtill med andra ord att man får till stånd en ändring av ärvdabalkens bestämmelser i hithörande
Herr talman! Även med det system som herr Börjesson i Falköping rekommenderar blir det ett visst arbete för dödsbodelägarna eller för dem älva problemet, om systemet medför som eljest uppger boet. Det är ju sj de förenklingar och besparingar som reservanterna syftar till. Herr Börjesson har själv sagt att detta är ett ärende av begränsad räckvidd herr Börjesson började sitt första anförande med det. Och det kan väl inte vara rationellt att ändra bestämmelserna nu och sedan kanske ändra dem ytterligare, om det skall göras någonting av vad kapitalskatteberedningen föreslår. Om det här egentligen inte är någon fråga av stor räckvidd för vare sig allmänheten eller myndigheterna bör nog riksdagen kunna godta de synpunkter som utskottsmajoriteten ger uttryck för.
Herr talman! Det är sannerligen ingen bagatell för den som berörs av äkra herr Svedberg.
Herr talman! Reservanterna säger själva att det här är en sak utan kvidd.

Herr talman! Jag kan lugna herr talmannen och kammarledamöterna med att jag på grund av den sena timmen har kortat ner mitt väl förberedda tal till att nu omfatta maximalt två minuter. Min partikollega herr Nordgren har i en motion framhållit, att eftersom de mindre nogräknade företagare som icke inlevererar begärda uppgifter är i en så ringa minoritet borde enbart hotet om att ärendet kan föras upp i marknadsrådet vara ett tillräckligt verksamt påtryckningsmedel. Vid utskottsbehandlingen av denna fråga har herr Hovhammar och jag delat denna herr Nordgrens uppfattning. Något behov av att ge KO tillgång till ytterligare tvångsmedel finns enligt vårt förmenande inte. De företag som inte sköter uppgiftslämnandet är sällsynta, och därför föreligger det ingen risk för att marknadsrådets arbetsbörda skulle öka nämnvärt. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall fatta mig lika föredömligt kort som herr Fridolfsson i Stockholm, och detta mitt anförande skall inte ta många minuter i anspråk. Motionen 1892 av herr Nordgren, som har väckts i anledning av propositionen 131, har behandlats av näringsutskottet. Som herr Fridolfsson i Stockholm sade innebär den föreslagna lagändringen att konsumentombudsmannen ges rätt att vid ett vite av 5 000 kronor förelägga näringsidkare att fullgöra sin skyldighet att på anmaning av konsumentombudsmannen inkomma med yttrande eller upplysning i ärende om tillämpning av 1 §. Denna rättighet vill herr Nordgren enligt motionen ändra på, så att KO därest näringsidkaren inte efterkommer hans anmaning skall äga att föra ärendet vidare till marknadsdomstolen. Det tycker herr Nordgren bör räcka. Utskottet har emellertid vid behandlingen av propositionen och herr Nordgrens motion funnit det vara motiverat att ge konsumentombudsmannen den rättighet som föreslås i propositionen, och därför har utskottet yrkat avslag på herr Nordgrens motion. Konsumentombudsmannen har i dag inga möjligheter att tvinga en näringsidkare som vägrat ta kontakt med honom eller som avbryter påbörjad förhandling att fullgöra denna skyldighet. Konsumentombudsmannen har bara då den möjligheten att hänskjuta ärendet till marknadsrådet, som vid vite kan förelägga sådan part att inställa ig personligen inför rådet. Detta innebär emellertid att marknadsrådet då är engagerat som utredningsinstans, vilket enligt propositionen helst inte bör ifrågakomma därför att konsumentombudsmannen då först gör en utredning, och sedan bela också marknadsrådet. Vad som nu föres är ett Utskottsmajoriteten har funnit det vara av vikt att man ger honom denna rättighet och tillstyrker propositionen. Med det sagda vill jag, herr talman, yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 61.

Herr talman! Herr Hörberg har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förhindra den sänkning av trafiksäkerheten och den betydande ris Enligt de nya bemanningsreglerna vid SJ skall lok i tåg bemannas med både förare och biträde om tågets största tillåtna hastighet är över 100 km tim. Reglerna gäller både personoch godståg. Lok i malmtåg på malmbanan bemannas dock med både förare och biträde. Jämfört med de tidigare bemanningsreglerna innebär de nu tillämpade att ett mindre antal tåg är dubbelbemannade. Samtidigt har körtiden begränsats för förare som är ensam på lok. De nya bemanningsreglerna har fastställts efter samråd med Statsanställdas förbund. Det är bl.a. den tekniska utvecklingen av den rullande materielen som gjort det möjligt att i ökad utsträckning minska dubbelbemanningen. Det finns inte något belägg för att trafiksäkerheten påverkats negativt av de

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som jag tyvärr inte kan anse positivt. I 48 arbetarskyddskungörelsen finns en bestämmelse om att där arbetstagare sysselsätts ensam i arbete skall vid bedömande av behovet av skyddsåtgärder särskild hänsyn tagas till arbetstagarens möjligheter att vid inträffat olyckseller sjukdomsfall erhålla erforderlig hjälp. Denna paragraf i kungörelsen om ensamarbete har i praktiken givits den tolkningen att person som arbetar ensam alltid skall ha tillgång till telefon eller ringledning till plats där det finns folk för att snabbt kunna nå kontakt med andra. I nattetid framförda godståg uppstår lätt olycksfallsrisker för den ensamme lokföraren Förskjutning kan uppstå i lasten, en bromsslang kan behöva bytas. Den ensamme lokföraren måste då ut i mörkret på den ojämna banvallen med lykta och verktyg och reservdelar för att ställa allt till rätta eller för att reparera. Det kan också uppstå fel på loken där vi som bekant kör med 16 000 volt. Det förekommer byte av säkringar med 1 000 volts spänning m.m. En olycka kan då lätt inträffa. Lokföraren kan falla på banvallen eller han kan få en elektrisk stöt. Någon person som kan hjälpa honom finns inte.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar har de här nya bemanningsreglerna tillkommit efter samråd med Statsanställdas förbund. Detta förbund organiserar det stora flertalet av de anställda som berörs av ändringen. Jag utgår som självklart ifrån att med den förankringen hos den fackliga organisationen skall alla de frågor som kan uppställas i samband med denna form av bemanning få sitt givna svar, innan statens järnvägar genomför den.
Herr talman! Jag känner till att Statsanställdas förbund har gått med på denna ändring, men det finns också en hel del lokpersonal organiserad i Svenska lokmannaförbundet, och de har för sin del inte accepterat ändringen. Låt mig bara som ett exempel anföra att på sträckan Borås— Värnamo, som är fem mil lång, framförs nattgodståg. På hela sträckan finns inte en enda bemannad station. Det är faktiskt ganska påfrestande psykiskt sett att vara lokförare under sådana förhållanden. Lokföraren kan bli stressad under en eventuell reparation, och hans hälsa kan påverkas av det. Naturligtvis kan också sådan stress påverka hans sätt att vidare köra tåget och därmed uppstår trafiksäkerhetsrisk. Jag måste för min del konstatera att förhållandet med enbemannade nattgodståg inte är tillfredsställande vare sig ur trafiksäkerhetsynpunkt eller ur hälsosynpunkt för lokföraren.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat mig om jag vidhåller tidigare gjorda uttalanden att Kungl. Maj:t inte skall fatta beslut om nedläggning av järnvägslinjer, t.ex. linjen Nä Jönköping— Falköping, innan ställning tagits till de regionala trafikförsörjningsplaner som skall vara klara ute i länen 1974. Linjen Nä —-Jönköping-—Falköping kan inte betecknas som trafiksvag enligt den bedömning som gjorts av de av regeringen utsedda sakkunniga för granskning av SJ:s separatredovisning. Någon nedläggning är redan av detta skäl inte aktuell.

Herr talman! Jag är mycket glad och tacksam för kommunikationsministerns svar på min enkla fråga. Jag skulle kunna nöja mig med att framföra ett tack för svaret, men jag skulle också vilja göra ett tillägg. Det är kanske litet förvånande att SJ:s representanter inte kan lämna det svar, som jag nu fått av kommunikationsministern, när de besöker bygden i fråga och möts av den oro som där gör sig gällande. Att man känner oro är ganska naturligt med tanke på vissa uttalanden och med tanke på den hemställan SJ gjort i ett visst sammanhang. Om man hade lämnat beskedet då, hade denna oro kunnat undvikas. Jag anade visserligen vad kommunikationsministern skulle svara, men jag ville att beskedet skulle komma från kommunikationsministerns mun, så att den berörda trakten kan känna sig säker på att någon nedläggning icke kommer att ske.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat mig om jag kan ange ungefärlig tidpunkt när alkoholpolitiska utredningen kommer att framlägga sitt betänkande och om detta kommer att omfatta hela utredningens arbete eller delar därav. Jag har erfarit att den tidsplan som alkoholpolitiska utredningen arbetar efter innebär att utredningens slutbetänkande skall lämnas under hösten 1973.

Herr talman! Jag ber att till finansminister Sträng få framföra ett tack för det korta och koncisa svaret på min enkla fråga. Jag tillhörde dem som hårt drev på utredningskravet vid tidpunkten för tioårsjubileet av motbokens avskaffande 1965. Jag menade att vi borde stanna upp och se vad som hänt och undersöka vad som kunde förbättras inom alkoholpolitiken. Jag började nu bli rädd för att vi skulle få fira ytterligare ett tioårsjubileeum, nämligen utredningens tioåriga verksamhet. Samhällsapparaten är ju trög, och ibland blir man faktiskt otålig till förtvivlan. Men nu har finansministern givit mig ett hopp, och jag får försöka leva på det ett tag till. Slutbetänkandet skall enligt vad finansministern säger komma inom ett år. Alkoholproblemet är fortfarande en av vår tids största socialmedi cinska frågor, och det är ännu olöst. Välfärdsstaten och vi som arbetar med samhällsfrågorna har ju inte lyckats lösa detta problem eller ens minska det väsentligt. Vad vi behöver nu är en medveten alkoholpolitik med ett väsentligt uttalat mål att driva ned alkoholkonsumtionen och därmed alkoholskadorna. Vad jag hoppas på är ju att den alkoholpolitiska utredningen skall hjälpa oss till att få ett sådant program. Jag ber, herr talman, att ytterligare få tacka finansministern för svaret.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat mig om jag anser att inträffad nedläggning av driften vid företag som erhållit statligt stöd och då nedläggelsen kan antas ha samband med inledda löneförhandlingar bör ge anledning till initiativ från min sida. Statligt lokaliseringslån och lån mot statlig garanti kan sägas upp till omedelbar betalning, om sådant förhållande har inträffat att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör tillgodonjuta det. Det ankommer på arbetsmarknadsstyrelsen i fråga om lokaliseringslån och på kommerskollegiet i fråga om garantilån att göra denna prövning och vidta därav föranledda åtgärder. Prövningen bör självfallet ske med hänsyn till förhållandena i varje särskilt fall.

Herr talman! Jag får tacka för att jag har fått svar på min fråga. Jag vill gärna vidga frågeställningen till att inte bara gälla lån och bidrag. Frågan är framför allt aktuell genom att ett företag i Småland, Urshults trådprodukter AB, avskedat sin personal efter en strejk och sedan förflyttat hela maskinparken, säkerligen till Tranås där man har ett systerföretag. Frågan har stor principiell betydelse ur arbetsrättslig synpunkt. Skall företag kunna hålla lönerna nere med stöd av § 32 och kollektivavtalslagen och sedan, när arbetarna i desperation strejkar lägga ned driften och flytta till annan ort? Det är inte bara på det nämnda stället som den här tendensen gör sig gällande. Många företag hotar med inskränkningar och förflyttning, när lokala förhandlare försöker få till stånd socialt berättigade löner. Fallet i Urshult är bara ett exempel på hur det kan gå, när arbetsköparna har en oinskränkt makt att leda och fördela arbetet samt att anta och avskeda arbetare. Frågan är vad som kommer att hända på den svenska arbetsmarknaden om de här förhållandena får fortsätta. Lönearbetarna måste otvivelaktigt få maktbefogenheter, t.ex. lokal strejkrätt och makt över personalpolitiken. Inte minst viktigt är att ett företag inte skall tillåtas lägga ned driften utan arbetarnas godkännande. Fallet i Urshult berör befolkningen i området mycket. Lönerna där var 10:70 kronor i timmen, och det är strax över minimilönen. När arbetarna kräver rättvisare löner, flyttar företaget. Kommunen har ställt lokal till förfogande, och enligt de uppgifter som jag har inhämtat skulle företaget även ha fått statliga pengar. Det skall också beaktas att Tingsryds kommun, där fabriken ligger, är på ständig tillbakagång. Det har också sagts i pressen om det här fallet att arbetarna skulle ha fått annat arbete. Men det har visat sig att ingen av dem har annat arbete. Metoderna är direkt 1800-talsmässiga. Man har inte fått ut sina personliga tillhörigheter från fabriken, man har inte fått ut innestående semesterlöner och ej heller avgångsvederlag. Vad än värre är, tydligen stöder också Det finns flera frågor att ställa, och sedan jag nu fått svar på en fråga vill jag ställa en följdfråga: Anser statsrådet att ”§ 32-utredningen” kommer att lägga fram så vittgående förslag att ett upprepande av Urshultsfallet inte blir aktuellt?
Herr talman! Det är naturligtvis inte möjligt för mig att uttala mig om vilket förslag en utredning, som såvitt jag förstår ännu inte tagit ställning till de avgörande frågorna, kan komma att lägga fram. Det är således omöjligt för mig att tillmötesgå herr Hagberg när det gäller den senaste frågan — av helt naturliga skäl, eftersom jag inte är i den situationen att jag kan ge ett svar. Det inträffar en och annan gång händelser av det slag herr Hagberg refererat. Det är beklagligt, men vår strävan är att hålla oss så noga som möjligt informerade om företagen. Vi är också angelägna om att få bedömningar från de anställdas sida när ett företag får stöd. Kan man befara att någonting möjligen skall inträffa i företaget har vi numera möjligheter att i stället för ett bidrag ge ett avskrivningslån under en period. Därigenom kan vi åtminstone säkra uppehållande av driften under den tiden, eftersom stödet faller bort om inte så sker. Lån är möjligt att säga upp, men ett bidrag som gått ut har man inte möjlighet att ta tillbaka. Det är bara att konstatera detta faktum, men som jag redan har antytt försöker vi i situationer där det framstår som önskvärt finna en annan form för stöd, som kan vara likvärdig men som kanske ger ett större mått av trygghet. Det är att beklaga att sådana händelser kan inträffa, och vi försöker på olika sätt förbättra möjligheterna till uppföljning av stödverksamheten.
Herr talman! Sådana här händelser förekommer på många platser, och de bör förhindras. Man frågar sig om inte staten måste skaffa sig sådana medel att den kan överta driften, när man hotar att lägga ned den, för att tillförsäkra de anställda en utgångspunkt. Den andra frågan kanske jag skall förtydliga: Är direktiven till den här utredningen så utformade att de kan förhindra utredningens arbete? Jag misstänker att maktbefogenheter måste ges arbetarna, och har utredningen sådana direktiv att den kan lägga fram förslag därom?
Torsdagen den Herr talman! Jag vill bara helt kort anföra, att de direktiven inte 7 december 1972 lägger hinder i vägen för utredningen att föra fram förslag som den anser vara lämpliga och motiverade.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska riskerna för sjukvårdspersonal i samband med användning av anestesimedel. Inom sjukvården har arbetarskyddsfrågor av olika slag under senare år uppmärksammats alltmer. Detta gäller även narkosoch operationspersonalens arbetsförhållanden. Sålunda har socialstyrelsen behandlat frågan om evakuering av anestesigaser i operationsrum, förberedelserum och liknande utrymmen och därvid ansett att erforderliga åtgärder bör vidtas inom ramen för arbetarskyddet. Med anledning härav har arbetarskyddsstyrelsen i skrivelse den 26 september 1972 till samtliga sjukvårdshuvudmän och yrkesinspektörer meddelat, att styrelsen gett en särskild arbetsgrupp i uppdrag att lägga fram förslag till lämpliga åtgärder för att minska riskerna för att sjukvårdspersonal utsätts för gasformiga anestesimedel och ångor av flyktiga sådana medel. Avsikten är att detta arbete skall resultera i arbetarskyddsanvisningar till skydd för den personal som utsätts för ifrågavarande medel. Vidare har arbetarskyddsstyrelsen i samma skrivelse framhållit att man — i avvaktan på förslag till åtgärder från arbetsgruppen — i enlighet med god yrkeshygienisk praxis bör försöka hålla personalens exposition för anestesimedel på lägsta möjliga nivå. Styrelsen påpekar särskilt att man i första hand bör se till att narkosgivning sker i utrymmen med god allmänventilation. Därutöver rekommenderas att överskottsmängder av narkosmedel avleds från narkosutrustningens utsläppsventiler bort från personalens andningszon. Den av arbetarskyddsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen skall verkställa sitt uppdrag skyndsamt. Enligt vad jag inhämtat kan förslag från arbetsgruppen väntas under år 1973.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Jag var medveten om att arbetarskyddsstyrelsen hade tillsatt en grupp, men jag kände ändå en betydande oro och ville därför ställa frågan om den fortsatta handläggningen av ärendet. Det är fem och ett halvt år sedan denna problematik aktualiserades. Så tidigt som i juni 1967 skrev Svensk sjuksköterskeförening till den dåvarande medicinalstyrelsen och bad om svar på frågan om vissa narkosmedel kunde ha skadlig inverkan på den som regelbundet kom i kontakt med medlen. Medicinalstyrelsen vände sig då till vetenskaplig expert och denne sade efter ett och ett halvt år, alltså i slutet av 1969, att en del skyddsåtgärder borde vidtas. Sedan fortsatte ärendet sin vandring i den nya socialstyrelsen, och i början av 1972 vandrade det vidare till arbetarskyddsstyrelsen, som i september 1972 tillsatte arbetsgruppen. Mycket tyder på att det finns hälsorisker för den sjukvårdspersonal som arbetar i operationsrum där bedövningsmedel används, och mycket tyder på att det finns ett samband mellan narkosarbete och spontana aborter. Vi vet att det finns möjlighet att med enkla tekniska åtgärder evakuera narkosmedel. Mot den bakgrunden tyckte jag att det var minst sagt förvånande att socialstyrelsen har gjort så litet under de gångna åren, och jag var oroad över att en ny lång utredningsperiod skulle vänta. Därför vill jag helt kort säga att jag är tillfredsställd med det sista avsnittet i socialministerns svar, där det sägs att den nya gruppen skall arbeta skyndsamt. Jag förutsätter också att socialministern följer ärendet och ser till att det inte blir fem och ett halvt år av nya utredningar utan att ett förslag verkligen skyndsamt läggs fram. Jag förutsätter också att arbetarskyddsstyrelsen ser till att de anvisningar man nu har utfärdat verkligen följs. De ligger rätt mycket i linje med vad socialstyrelsens expert sade 1969. De behöver dess värre upprepas igen år 1972. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Mundebo att vi kommer att följa dessa frågor med stor uppmärksamhet. Det råder ingen tvekan om att detta är ett område, där skärpta skyddsåtgärder är angelägna, och arbetsgruppen har ambitionen att se till att sådana kommer. Jag har redan pekat på i mitt svar, vilket herr Mundebo också har nämnt, att vi i öka att i enlighet med god avvaktan på arbetsgruppens resultat skall f yrkeshygienisk praxis på olika sätt komma åt dessa problem.

Herr talman! Herr Adolfsson har frågat mig om interner som i samband med flygplanskapning friges och lämnar landet kan anses ha fått straffet efterskänkt. Enbart den omständigheten att interner tillåts lämna anstalten och landet i samband med flygplanskapning innebär inte att något beslut har fattats om eftergivande av svenska statens straffanspråk.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att nedbringa den stora målbalansen i kammarrätterna fördes den 1 januari i år. Genom reformen flyttades tyngdpunkten i den domstolsmässiga besvärsprövningen i förvaltningsärenden från regerings domstol närmast under regeringsrätten med i stort sett samma målområde som denna. I samband med reformen byggdes kammarrättsorganisationen ut kraftigt. Det finns sedan den 1 januari i år en ny kammarrätt i Göteborg med sex avdelningar. Kammarrätten i Stockholm har liksom tidigare nio avdelningar, men två av dem är numera förlagda till Sundsvall. Sedan många år tillbaka är målbalansen i regeringsrätten hög avsikterna med förvaltningsrättsreformen var att begränsa tillströmningen av mål till regeringsrätten, och man kan redan nu konstatera att målbalansen där minskar. Målbalansen i de båda kammarrätterna är i dag högre än den 1 januari i år. Det är emellertid inte möjligt att redan nu dra några säkra slutsatser i frågan huruvida ökningen beror på otillräcklig storlek på organisationen eller på andra omständigheter. Jag vill särskilt peka på att man måste räkna med att handläggningstiden i vad gäller sådana mål som kammarrätt ej tidigare sysslat med är längre under ett inledningsskede. När personalen, som till största delen tidigare sysslat enbart med skattemål, vinner förtrogenhet med de nya målområdena är det troligt att handläggningstiderna minskar. Kammarrätten i Göteborg fungerar redan nu utmärkt. Uppbyggnaden av den nya kammarrätten har dock tagit viss tid. Rekrytering av personal kunde ej, som planerat, ske i god tid före den 1 januari i år. Detta berodde till övervägande delen på att avtal om den dömande personalens anställningsvillkor träffades först den 14 december 1971. Under första delen av 1972 var därför antalet tjänstemän i den nya kammarrätten mycket begränsat. Det har också varit svårt och tagit längre tid än beräknat att rekrytera avsett antal jurister med lämplig utbildning. Inom den tidigare kammarrättsorganisationen fanns ej ett så stort antal domare och fi skaler att sex nya avdelningar kunde besättas. I stället har jurister från länsstyrelserna och de allmänna domstolarna i ganska stor utsträckning erhållit tjänster i den nya organisationen. För dessa jurister behövs en viss övergångstid innan de blir förtrogna med den nya verksamheten. Sedan den 1 oktober i år arbetar kammarrätten i Göteborg på sex avdelningar. Vissa vakanta domartjänster finns ännu, men dessa beräknas kunna besättasi början av nästa år. Inom den närmaste tiden torde de övergångssvårigheter för den nya kammarrättsorganisationen som jag nämnt vara övervunna. Jag räknar med att kammarrätternas kapacitet då kommer att visa sig vara bättre anpassad till måltillströmningen och målbalansen än vad de statistiska uppgifterna i dag visar. Inom justitiedepartementet följer vi emellertid utvecklingen med uppmärksamhet och kommer givetvis att om det behövs överväga frågan om förstärkning av kammarrättsorganisationen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på om arbetsbalansen i kammarrätterna. Den nuvarande situationen är djupt otillfredsställande ur flera synpunkter. Balansen av oavgjorda mål, som år 1968 var 8 683, har ständigt ökat och utgjorde vid 1971 års utgång 12 355 mål. Trots att en delning skett av kammarrätterna från den 1 januari 1972 med avdelningar i Stockholm och Göteborg, beräknas antalet oavgjorda mål stiga till 13 690 vid 1972 års slut. Med hänsyn till att förtur ges andra mål än skatte-, tulloch uppbördsmål kommer de vanliga skattemålen att få vänta onormalt länge. Bakgrunden till att skattemål föres till kammarrätten är ju som regel att taxeringsmyndighet genom skönstaxering avvikit från den avlämnade deklarationen. En dylik skönstaxering innebär att den skattskyldige har att inbetala slutlig skatt i vanlig ordning enligt den åsatta taxeringen. Här finns också bakgrunden till att jag ställt frågan om arbetsbalansen i kammarrätten. En person fick genom skönstaxering sin inkomst höjd med 10 000 kronor. Detta innebar bl.a. att hans slutliga skatt höjdes med 5 500 kronor. Enär vederbörande person saknade kontanta medel tvingades han att låna dessa pengar för att betala den ökade skatt som påförts honom — detta för att undvika utmätning från kronofogdemyndigheten. Vederbörande person har överklagat taxeringsmyndigheternas beslut. Ännu efter fyra år har kammarrätten icke avgjort hans besvär. Därest han icke vinner rättelse i kammarrätten utan för målet vidare, återstår ytterligare flera år innan rättelse kan erhållas. Huruvida ersättning utgår för erlagda räntekostnader och övriga med skattemålet förenade kostnader känner jag inte till. Jag kan endast konstatera att den nuvarande obalansen i taxeringsmål vid kammarrätten ur såväl ekonomisk synpunkt som rättvisesynpunkt är helt otillfredsställande. Det synsätt som finns — att betrakta skattemålen som de minst brådskande — stärker inte tilltron till skattemyndigheterna. Tyvärr förekommer det att skönstaxeringar inte alltid vilar på den omsorgsfulla prövning som är nödvändig och som allmänheten har rätt att fordra. Det är också ur den synpunkten, herr justitieminister, desto mera angeläget att ärendebalansen nedbringas i kammarrätten och att skatteärenden ges förtur. Det är angeläget även ur mänsklig synpunkt att ärenden av detta slag avgörs inom rimlig tid och att justitieministern verkligen tar sig an dessa frågor för att få en bättre tingens ordning Svaret gav ett visst löfte om detta, och jag ber att få tacka för svaret ännu en gång.

Herr talman! Herr Molin har frågat mig om jag anser det riktigt att enskilt statsråd söker påverka polisens och de kommunala myndigheternas handlande i samband med förhindrandet av olagliga handlingar, t.ex. ockupation av kommunala institutioner. Svaret är nej.

De har i stället krävt förhandlingar, och bland deras förhandlingskrav har ingått avskedande av nuvarande intendenten för Hagahuset. Kort sagt: de har krävt att sociala centralnämnden skall uppge sina intentioner och låta ockupanterna bestämma verksamhetens innehåll mot kommunens och kommuninvånarnas vilja. Politiker och tjänstemän i Göteborg har gjort upprepade försök att komma till tals med ockupantgruppen men vägrat gå in på förhandlingar på ockupanternas villkor I detta läge uppträder landets högste rättsvårdare — justitieministern och låter meddela att hela striden om Hagahuset i Göteborg varit onödig Man borde ha förhandlat tidigare och undvikit bråk. ”Socialförvaltningen har stelnat i prestigetänkande Detta, herr talman är bakgrunden. Därmed över till vad jag uppfattat som principiellt betänkligt i justitieministerns agerande, nämligen ett uttalande som fungerat som påtryckning på de kommunala myndigheterna i en konfliktsituation, och som, om det nått effekt, skulle ha inneburit att de kommunala myndigheterna ändrat sitt handlande. Nu genomfördes de avsedda åtgärderna planenligt och enligt min mening med mycket gott omdöme av både polisen och socialtjänstemännen. Men justitieministerns inhopp kunde ju ha fått andra följder, och jag menar att så länge man inte vill införa legala styrningsmöjligheter för regeringen över kommunala myndigheter så blir uttalanden av det här aktuella slaget ganska diskutabla. Låt mig från de angivna principiella utgångspunkterna ställa tre frågor till justitieministern: 1. Har statsrådet med sitt uttalande avsett att påverka socialförvaltningen i Göteborg till ett mera positivt ställningstagande till ockupantgruppen? 2. Anser statsrådet att några av ockupanternas förhandlingskrav var godtagbara? 3. På vilket sätt har statsrådet informerat sig om socialförvaltningens åtgärder och om motiven för åtgärderna?
Herr talman! Jag skall gärna svara herr Molin. Man skall inte tro allt som står i tidningar. Jag vidhåller vad jag har sagt i svaret på frågan, att man skall icke företa ingripanden mot eller påverka självständiga myndigheter. Jag har därför i det aktuella fallet också vägrat att göra något uttalande om sakfrågan. Men det finns vissa principfrågor som man kan ha en uppfattning om, och här gäller det principfrågan att man bör söka undvika att använda polisen för ingripanden, om det finns möjlighet att hitta en annan lösning. Något annat har jag inte uttalat. Därmed har jag kunnat svara att någon påverkan har inte skett, och jag har inte haft anledning att göra uttalanden om förhandlingskrav eller ge information om vad själva sakfrågan gällde.

Herr talman! Jag tackar för den här kompletteringen — att justitieministern inte har avsett att påverka de kommunala myndigheternas handlande. Då har justitieministerns uttalande ju mera fått karaktären av en bedömning eller en dom i efterhand över deras agerande. Uttalandet från justitieministerns sida gjordes ju nämligen enligt de journalister som har refererat det, samma dag som polisingripandet skedde. Jag håller naturligtvis med justitieministern om att man så långt det över huvud taget är möjligt bör undvika att låta polisen agera i det här sammanhanget.

Hur skulle det gå om grupperna nästa gång ockuperade elverket och hotade att stänga av strömmen för en del av invånarna, om de inte fick igenom sina krav? Vad jag har velat säga är att det är faktiskt omöjligt att med detta exempel som utgångspunkt och det skedde ju i justitieministerns uttalande göra gällande att man borde ha förhandlat ytterligare. Det hade lett till orimliga konsekvenser för demokratin.
Herr talman! Jag har inte uttalat mig om huruvida man skulle ha förhandlat »ytterligare. Jag har i olika sammanhang, när sådana här situationer inträffat, uttalat den principiella uppfattningen att man bör söka så länge möjlighet finns undvika att använda polisen, därför att det kan uppstå komplikationer. Jag har inte uttalat mig om huruvida man i det här aktuella fallet hade förhandlat tillräckligt länge eller uttalat mig om hur man hade förhandlat, utan jag avböjde att göra något uttalande om detta.
Herr talman! Det är väl ändå viktigt att det förs en debatt om politikernas roll i det här sammanhanget, att vi inte säger att vi politiker skall skjuta över ansvaret på sociala myndigheter och på polisen. Jag menar att i ett läge, där man använder våld, terrorism och laglöshet av olika slag och betecknar det som något slags politisk rättighet, är det viktigt att vi politiker står upp och säger, att det finns lägen i vilka vi inte kan acceptera att en sådan laglöshet breder ut sig ytterligare. Och de många laglydiga i samhället borde väl kunna kräva att det finns instrument för att försvara deras rättigheter. De borde kunna kräva att ledande politiker, inklusive landets justitieminister, ställer sig på deras sida. På det viset har inte justitieministerns uttalande här fungerat. Justitieministerns uttalande har uppfattats så att justitieministern sagt att det fanns en del reson i ockupanternas krav, och det innebär att man ställer sig på de laglösas sida.
Herr talman! Jag återkommer till att man inte utan vidare får ta för gott vad som står i en tidning. Men det är alldeles riktigt som herr Molin säger, att när ingen annan lösning står till buds får polisen ingripa. Jag håller också med herr Molin om och det har jag vid olika tillfällen uttalat i efterhand — att polisen har handlat alldeles riktigt och korrekt. Där tror jag alltså inte att det finns några delade meningar

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig hur jag bedömer lärarsituationen inom vårdutbildningen. Det har förelegat vissa svårigheter att erhålla ett säkert underlag för bedömning av behovet av lärare inom vårdområdet. Detta sammanhänger bl.a. med omläggningen av utbildningen av sjuksköterskor och införandet av den nya vårdutbildningen i gymnasieskolan. För att tillgodose behovet av vårdyrkeslärare har under senare år vissa åtgärder vidtagits. Med anledning av gymnasieskolreformen har skolöverstyrelsen anordnat fortbildningskurser för vårdyrkeslärare i gymnasieskolan. Dessutom anordnas vid statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor kompletteringskurser för vårdyrkeslärare och fr.o.m. innevarande budgetår särskild fortbildning avseende ämnesfördjupning för dem som genomgått kurs vid yrkespedagogiska institutet för lärare i vårdyrken eller för dem som har för avsikt att framdeles vinna tillträde till praktisk pedagogisk utbildning. Läkare har i allt mindre antal kunnat engagera i gymnasieskolan och vid sjuksköterskeskolorna. För att åstadkomma en minskning av behovet av läkarinsatser i undervisningen vid dessa skolor har särskilda kurser för vissa vårdyrkeslärare anordnats inom områdena anatomi, fysiologi och mikrobiologi. Sedan erfarenheter nu vunnits av såväl sjuksköterskeutbildningen som vårdutbildningen i gymnasieskolan torde det vara möjligt att erhålla ett säkrare underlag för beräkning av efterfrågan på lärarutbildade inom vårdområdet. Inom skolöverstyrelsen pågår nu en undersökning angående tillsatta vårdyrkeslärartjänster, antal vakanser, tillgång på behöriga lärare och liknande uppgifter.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det uttömmande svaret på min enkla fråga. Jag framställde den sedan jag i en tidningsnotis hade uppmärksammat att utbildningsnämnden vid Norrbottens läns landsting har svårigheter med att få sökande till lärartjänster både när det gäller sjuksköterskeutbildningen och när det gäller gymnasieskolans vårdutbildningar. Som utbildningsnämnden konstaterar finns det en del speciella svårigheter inom detta område, eftersom de som skall sköta undervisningen utom sin lärarutbildning också måste ha vissa praktiska erfarenheter inom sjukvården. Detta är nödvändigt t.ex. när det gäller operationsoch intensivvård samt anestesisjukvård. De här svårigheterna har gjort att det i Norrbotten har varit svårt att få behöriga lärare inom vårdutbildningen, och utbildningsnämnden har därför vänt sig till skolöverstyrelsen som man vill skall göra en översyn av lärarsituationen inom vårdutbildningen och anpassa dimensioneringen så, att vårdutbildningen kan bedrivas med behöriga lärare. Utbildningsministerns svar gäller naturligtvis situationen som helhet, och min fråga framställdes just för att genom upplysningar av det slag som statsrådet nu har lämnat få en liten uppfattning om vilka möjligheter som finns att förbättra situationen i Norrbotten, något som jag bedömer som nödvändigt med tanke på den betydelse som denna utbildning har. Såvitt jag kan se är den av utbildningsministern åberopade undersökningen inom skolöverstyrelsen en åtgärd som rimmar väl med vad utbildningsnämnden i Norrbotten har begärt och önskat. Min förhopp ning är naturligtvis därför att den skall bidra till att de aktuella problemen i Norrbotten undanröjs. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag vill bara komplettera mitt svar med att i dag, alltså efter det att mitt svar skrevs ut, har ett sammanträde ägt rum mellan utbildningsdepartementet, socialdepartementet, skolöverstyrelsen, socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Man har alltså använt denna förmiddag till att diskutera den fråga som fru Marklund ställt, och jag hoppas att vi skall hitta åtgärder för att snabbt lösa de problem som här onekligen finns.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig, om jag anser det lämpligt att statliga verk genom sina publikationer bedriver ensidig vänsterextrem smygpropaganda i landets skolor. Enligt gällande bestämmelser skall granskning ske av vissa läromedel som används i skolan. Denna uppgift åvilar för närvarande läroboksnämnden. Frågan om formerna för granskning av läromedel har behandlats i läromedelsutredningens betänkande Samhällsinsatser på läromedelsområdet. Detta betänkande bereds för närvarande i utbildningsdepartementet. Det ankommer på de lokala skolmyndigheterna att fatta beslut om inköp av läromedel. Enligt min mening bör denna princip alltjämt gälla. Jag vill avslutningsvis framhålla att det är självklart att skolan i sin samlade undervisning skall ge en saklig och allsidig information. Därav följer emellertid inte att varje enskilt material som används i undervisningen måste vara strikt objektivt.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret Det är naturligtvis inte en tillfällighet att det nu är tredje dagen den här veckan som vi diskuterar frågor om ensidig indoktrinering av både barn och vuxna här i landet. Man kan, som utbildningsministern, säga att granskning sker läromedel och att de lokala skolmyndigheterna själva skall fatta beslut. Men i ett aktuellt fall har en statlig myndighet i massupplaga skickat ut en för barn och skolor avsedd publikation som innehåller ensidigt förtal av företeelser i icke kommunistiska länder och lika ensidigt beröm av den kommunistiska livsstilen. Detta är naturligtvis mycket allvarligt eftersom skolorna självfallet tror att den statliga myndighet som producerat detta material varit lojal mot läroplanens krav på objektivitet i undervisningen. Den hatindoktrinering mot länder som vårt land har officiella vänskapliga förbindelser med som förekommer i den publikation som jag nu avser uppfyller inte det minsta krav på objektivitet, och framför allt är det riskabelt att sådant material sätts i händerna på små barn. Det är klart att detta är en försåtlig propaganda. Skolmyndigheterna säger själva att de hittills ansett sig kunna lita på att statliga myndigheter är lojala mot läroplanens krav på objektivitet. Men det kan man inte längre göra. Följaktligen måste skolmyndigheterna i fortsättningen, om de inte sk sig skyldiga till tjänstefel, med omsorg granska det material som skickas ut som hjälp i undervisningen. Det är inte en tillfredsställande situation, herr utbildningsminister, att statliga verk använder sin publikationsverksamhet på detta sätt.
Herr talman! Eftersom jag inte alldeles säker på vad herr Turesson avser och eftersom vi inte heller här skall diskutera enskilda, konkreta fall, är det litet svårt för mig att föra debatten vidare. Jag anser emellertid att det är lovvärt att statliga verk på sina respektive områden tar initiativ till ett material som kan användas i skolan. Det kan naturligtvis diskuteras hur det materialet skall läggas upp. Men jag skulle allmänt ändå vilja varna för att alltför snabbt ropa på censur. Jag tror att vi skall vara sparsamma med etiketten ”vänsterextremistisk propaganda” och inte använda den i varje tänkbar situation. Då slätar man ut det ordets betydelse på ett sätt som inte kan gagna ens herr Turesson i längden. Därför har jag icke av herr Turessons inlägg blivit övertygad om att hittills från de statliga verkens sida har tagits något initiativ som är klandervärt.
Herr talman! Det är inte frågan om att gagna mig, herr utbildningsminister, utan vad det gäller är att den undervisning och uppfostran som vi ger våra barn skall vara så beskaffad att den gagnar demokratin. Det gör sannerligen inte den här formen av indoktrineringspropaganda. Jag anser också att det är lovvärt att statliga verk tar initiativ och ger ut publikationer i informationssyfte både för vuxna och för barn. Men den informationen skall vara objektiv, och framför allt skall den, när den riktar sig till skolorna, vara lojal mot läroplanens krav på objektivitet. Man ropar inte på censur, herr utbildningsminister, om man ställer det enkla kravet, som står helt i linje med läroplanens bestämmelser.

Herr talman! Fru Hjelm-Wallén har frågat mig, om jag vill redogöra för min uppfattning om skolvalens betydelse i undervisningen och om jag avser att medverka till att de politiska ungdomsorganisationerna ges ekonomiska möjligheter att bidra till valinformationen. I samband med såväl 1968 års som 1970 års val har s.k. skolval arrangerats. Enligt min uppfattning kan skolvalet på ett positivt sätt skapa ett ökat intresse för samhällsfrågorna samtidigt som det kan ge en faktisk information om demokratins arbetsformer. Statliga medel har därför anvisats för skolvalet. Även kommunerna har visat ett stort intresse. Enligt vad jag erfarit har förberedelserna för ett skolval 1973 redan börjat. Jag räknar med att såväl stat som kommun skall visa samma positiva inställning till detta val som till de tidigare.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag delar utbildningsministerns uppfattning att skolvalen har en stor pedagogisk betydelse som konkretisering av undervisningen främst i avsnitten om demokratin och det politiska livet. Men skolvalen utgör också ett ypperligt tillfälle för de politiska ungdomsorganisationerna att få presentera sin verksamhet, att öka det politiska intresset bland eleverna och att stimulera till ökat politiskt engagemang. Därför är det angeläget att skolvalen får så stor omfattning som möjligt och att helst alla elever kommer i beröring med dem i såväl grundskolans årskurser 7—9 som gymnasieskolans samtliga årskurser och studievägar och även vid folkhögskolorna. Jag vill särskilt peka på de lokala skolstyrelsernas ans inte med en allmän välvilja. Det räcker inte att ansvaret för skolvalen helt överlämnas till de enskilda skolenheterna. Skolstyrelserna bör aktivt medverka till att skolval genomförs, bl.a. genom att samordna förberedelsearbetet. Vid skolvalet 1970 kunde konstateras en stor ojämnhet mellan olika skolenheters och linjers deltagande i valet. Vid gymnasieskolans dåva var. Det räcker Genom skolstyrelsernas aktiva ansvarstagande skulle denna ojämnhet kunna undvikas och samtliga elever ges möjlighet att få del av dessa viktiga inslag i undervisningen. Jag hoppas att utbildningsministerns positiva inställning till skolvalen skall stimulera vederbörande myndigheter skolöverstyrelse, länsskolnämnder, kommunala skolstyrelser och landstingets kulturoch utbildningsnämnder — att medverka till att skolvalen kommer till stånd och att därvid ekonomiskt och organisatoriskt bistånd ges till de politiska ungdomsorganisationerna i deras arbete med skolvalen
Herr talman! Jag vill bekräfta att jag delar fru Hjelm-Walléns uppfattning att det är önskvärt att samtliga linjer deltar i skolvalet. Det vore olyckligt om det vid skolvalen också i framtiden skulle bli en skillnad i aktivitet mellan de linjerna.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om utskänkning av alkoholfria drycker från kiosker och gatukök bör vara knuten till rusdrycksförsäljningsförord ningen. Handeln med alkoholfria drycker, som nu regleras genom förordningen om försäljning av alkoholfria drycker, omfattas av den översyn av alkoholoch nykterhetspolitiken som för närvarande sker genom alkoholpolitiska utredningen. Jag är därför inte beredd att nu göra något uttalande beträffande den handel med sådana drycker som sker från kiosker och gatukök.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag blev litet förvånad över att finansministern hänvisar till alkoholpolitiska utredningen. Jag har läst dess direktiv. Det finansministern åsyftar kan möjligen finnas inkilat i följande mening: ”Utredningen bör sålunda ägna uppmärksamhet åt frågor rörande undervisningsoch upplysningsverksamhet, försäljningsorganisation, bruk av alkoholsvaga drycker m.m.” Här gäller det nu alkoholfria drycker. Jag har frågat en ledamot av utredningen huruvida man sysslar med dryckessorter såsom kaffe, te, choklad och mjölk och fick till svar att dem hade man över huvud taget inte alls sysslat med. Det dricks saft, lemonad och kaffe olagligt på hundratals serveringar och gatukök runt om i Sverige. T. o. m. här på riksdagshyllan utskänker vi kaffe och te mellan kl. 22 och kl. 24 utan att ha tillstånd till detta. Ingen tar väl någon speciell skada härav. Men det erfordras tillstånd av polismyndighet för att få servera mjölk och andra alkoholfria drycker mellan kl. 22 och kl. 24. Kl. 00 är det i princip fritt fram för att servera dessa drycker. Jag har tagit upp denna fråga därför att ett flertal länsstyrelser har begärt att näringsidkarna inom respektive län skall inkomma med ansökningar om att få utskänka dessa alkoholfria drycker. Jag tycker med förlov sagt att det är onödigt att krångla till detta. Att servera en varm korv jämte ett glas mjölk är inte tillåtet mellan kl. 22 och kl. 24, men efter kl. 24 får det åter ske. Påbudet har funnits i 17 år. Tidigare har man väl inte brytt sig om det. Men genom de senaste anvisningarna från riksskatteverkets alkoholbyrå begärt att näringsidkarna skall inkomma med ansökningar.

Utskänkningen för dagen kan således i och för sig påbörjas redan kl. 00. Näringsidkarna, branschorganisationerna och allmänheten frågar sig om en sådan här lagbestämmelse skall behöva vara kvar när det gäller utskänkning av dessa tämligen oskyldiga drycker. Finansministern vill inte framför någon egen uppfattning i denna fråga men måste väl hålla med mig om att det är onödigt att krångla till det hela med att kräva polismyndighets tillstånd för att få utskänka kaffe, te eller mjölk Förordningen är omöjlig att tillämpa i vissa sammanhang. Vi ser längs våra vägar många motell och de är ju inte få — som har tillstånd att servera öl till kl. 22.00. Det innebär att om de över huvud taget skall ha 2.00, måste de köra ut alla gäster och ta bort alla glas öppet efter kl. och flaskor från borden för att sedan börja servera alkoholfria drycker. Detta är rätt krångligt, och finansministern måste väl hålla med om att det bör kunna ordnas på ett mycket enklare sätt. Enligt vad de som sitter med i alkoholpolitiska utredningen har sagt till mig har utredningen inte sysslat med denna fråga. Finansministern sade tidigare att utredningen skall yara klar nästa år, men jag tycker att man på ett enkelt sätt redan dessförinnan borde kunna få bort de här krångligheterna — svenska folket har svårt att förstå dem.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Andersson i Örebro gjorde det litet mera originellt än vad som kanske egentligen behövdes när han talade om att det är förbjudet att servera de alkoholfria dryckerna mellan kl. 22.00 och kl. 24.00 men att det därefter går bra att göra det. Jag tror man får leta rätt intensivt om man skall hitta några kiosker och gatukök som efter kl. 24.00 fortsätter med servering till allmänheten. — Men det var väl för att det skulle bli litet originellt som den kommentaren gjordes. Herr Andersson i Örebro känner nog till min allmänna uppfattning i sådana frågor — den är tolerant i hög grad, och det kommer den att vara i fortsättningen också. Eftersom den stora alkoholpolitiska utredningen har tillsatts, som skall ta upp frågorna om försäljning av alkoholdrycker, kommer väl den utredningen också att intressera sig för om det skall vara några försäljningsrestriktioner för alkoholfria drycker. Det är möjligt att man kan undvara restriktionerna. Men jag har sagt till mig själv, att eftersom den utredningen arbetar med hela problemet och skall göra om, Nr 134 eller i varje fall har frihet att göra om, hela författningssamlingarna — Torsdagen den både när det gäller alkoholhaltiga och när det gäller icke alkoholhaltiga 7 december 1972 drycker — har jag inte funnit det särdeles angeläget att gå ut ochgöra — något speciellt ingripande, framför allt som jag — som jag tidigare i dag Ang. uppföljningen har sagt — har blivit varskodd om att betänkandet skall komma under 2” riksdagens beslut Herr talman! Nej, herr finansminister, jag vill inte göra detta ovanligt — "ing äv mellanöl, och originellt. Det är nämligen mycket vanligt att t.ex. gatukök har 7? 1. öppet efter kl. 24.00 — de har ofta öppet betydligt längre in på natten, men efter kl. 24.00 är det alltså fritt fram. Jag bedömer detta som ett onödigt krångel, som gott kunde manövreras ut från lagstiftningen; polisen har betydligt mer angelägna saker att syssla: med än att ordna med tillstånd till näringsidkare att utskänka alkoholfria drycker av typen coca-cola, kaffe och mjölk.

Ett sådant mandat har utredningen; på den punkten råder inget tvivel.

Herr talman!

Vad gäller den första frågan vill jag nämna att riksskatteverket genom kontakter med myndigheter och på annat sätt verkar för att 18-årsgränsen efterlevs. Verket överväger för närvarande att genomföra en undersökning i stil med den enkätundersökning som gjordes hösten 1971 och som bl.a. avsåg att utröna effekten av den då gällande frivilliga överenskommelsen om en 18-årsgräns för ölförsäljning.

Härutöver vill jag endast tillägga att det här är fråga om medel som statens ungdomsråd började fördela vid halvårsskiftet i år. Praktisk verksamhet har endast pågått några få månader. En stor del av informationsverksamheten beräknas börja först vid årsskiftet. Det är därför ännu för tidigt att göra några bedömningar om effekten av den information som lämnats eller kommer att lämnas.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
I den stora mellanölsdebatt som vi hade i våras var det många som klart deklarerade farhågor inför 18-årsgränsen. Den skulle inte innebära något effektivt hinder för ungdomar under 18 år att köpa mellanöl, och den skulle, om den verkligen skulle bli effektiv, ställa enormt stora krav på kassörskorna i snabbköpsbutikerna. Handelns anställda reagerade ju också negativt inför tanken på att uppträda som poliser, vilket både kunde leda till störningar i relationerna till kunderna och i olyckliga fall till rent våld. Nu har det gått ungefär ett halvår sedan de nya bestämmelserna trädde i kraft. Någon undersökning av hur 18-årsgränsen fungerar har inte gjorts men enligt herr Sträng planerar riksskatteverket en sådan till våren. Det gläder mig att herr Sträng också anser att det är angeläget att en sådan undersökning kommer till stånd. Men det innebär att en praxis redan då har hunnit utvecklas, en praxis som sedan kan vara svår att arbeta bort, och den ytterligare markering av att riksdagen menade allvar med 18-årsgränsen som en omedelbar kontrollverksamhet har vi ju då frånhänt oss. Om det skall vara någon mening med 18-årsgränsen, som innebär att mellanölskonsumtionen hos ungdomar under 18 år försvinner eller åtminstone minskas ned, måste naturligtvis kontroll och åtgärder förorsakade av brott mot dessa bestämmelser komma till. Jag måste säga att jag är mycket skeptisk till den typ av undersökning som riksskatteverket gjorde förra hösten. Jag har mycket svårt att föreställa mig att en undersökning där enkätformuläret dessutom utarbetats i samråd med Bryggareföreningen och sedan tillställts nykterhetsoch socialnämnderna kan ge en riktig bild av läget på fältet. Enligt den undersökningen var det 904 butiker som sålde öl på sönoch helgdagar. Av dessa 904 var det bara 44 som sålde till minderåriga. Endast fyra butiker hade upptäckt ungdomar som måste avvisas, i sanning ett fantastiskt konstaterande. När det gäller den direkta 18-årsgränsen redovisas att av 11 430 butiker som säljer mellanöl har 330 konstaterat att ungdom under 18 år också köpt mellanöl. 2,9 procent hade alltså konstaterat detta. Det säger sig självt att en undersökning som sker genom enkäter inte ger en riktig bild av läget. Den nya undersökning som riksskatteverket planerar till våren måste naturligtvis läggas upp på ett annat sätt. I oktober gjorde några ungdomar i Stockholms distrikt av Ungdomens nykterhetsförbund en egen kontroll av hur 18-årsgränsen fungerar. Ungdomarna valde då ut nio olika butiker med olika ägarstruktur och storlek belägna på olika platser i Stockholm. Därefter gick två ungdomar i åldern 14—16 år in i var och en av de nio butikerna och gjorde var för sig inköp av mellanöl. De fick utan svårighet öl vid 17 av 18 inköpstillfällen. Alla som har någon realistisk kontakt med dagens ungdomsvärld vet att 18-årsgränsen är på väg att bli ett slag i luften. Men den har skapat nya problem för både affärsinnehavare och expediter. Det visar sig också att det förekommer en markant hög grad av snattning av öl, och många affärer har fått skaffa uniformerade ordningsvakter för att skydda expediterna mot ungdomar som eventuellt skulle avvisas — ett system som ju borde vara otänkbart i vårt rättssamhälle. Naturligtvis kan vi inte lösa alkoholproblemet genom ingrepp enbart mot mellanölet. Men allt tycks nu tala för att det hade varit bättre att följa utskottet vid omröstningen i våras och förvisa mellanölet till systembutikerna. Några förslag till lösningar tycks ju inte heller alkoholpolitiska utredningen komma med. Det är en utredning som verkligen har tagit tid på sig. Som utanförstående kan man inte ha en riktig bild av hur arbetet går till, men bara uppläggningen med sekretariat både i Stockholm och i Göteborg verkar minst sagt orationell. Så till den andra frågan. Jag hade hoppats att finansministern skulle ha litet mer att komma med där än bara en hänvisning till statsrådet Odhnoff, som inte kom med någonting alls. Finansministern anser att det är för tidigt att uttala sig om effekterna av den informationsverksamhet som nu inletts med hjälp av femmiljonersanslaget. Naturligtvis är det för tidigt, om man vill utvärdera effekterna mera vetenskapligt. Men någon uppfattning kunde man väl ändå vänta sig att finansministern hade i den här frågan. Satsar man fem miljoner på ett projekt som har till uppgift att informera om mellanöl och narkotika har man i alla fall anledning förmoda att effekterna av detta bör bli en större medvetenhet om dessa gifters risker. För dem som fått denna större medvetenhet borde man också kunna vänta ett minskat bruk. Men om man satsar informationspengar på ett projekt som har till målsättning att kämpa mot stora skolor, lär man få vänta ganska länge innan något resultat i form av minskad ölkonsumtion kan konstateras. Anser statsrådet verkligen att de pengar som statens ungdomsråd givit åt t.ex. Elevförbundet används på ett sätt som ligger i linje med riksdagens beslut om ett informationsanslag för upplysning om mellanöl, alkohol och narkotika? Jag har här den röda pärm som Elevförbundet gett ut för de pengar man har fått till information om mellanöl och narkotika. Den heter ”Nej till utbildningsfabriker” och riktar sig till seminariedeltagaren, som kallas för pärmbäraren, Där kan vi läsa om vad man skall använda dessa pengar till. Man skall ha endagsseminarier på 30 orter över hela landet. Man skall ha affischer med budskap om utbildningsfabriker. Man skall lära eleverna att göra motskrifter till elever, till riksdagsmän, till skolstyrelser m.fl. Man skall ha bildspel och teatergrupper och ett temanummer om utbildningsfabriker. Icke ett ord om alkohol och narkotika där! Till detta kommer alla lokala aktiviteter, som givetvis är de väsentligaste. Det kan gälla att stoppa en planerad storskola, att förbättra ventilationen i klassrummen, bättre skolgård m.m. Frälsningsarméns ungdom begärde 100 000 kronor för att gå ut på gatorna i storstäderna och försöka ta hand om ungdomar som var skadade av alkohol och narkotika och hjälpa dem. Det var ett ideellt initiativ bakom denna satsning, men några pengar fick man inte, däremot fick den kampanj som bl.a. har till uppgift att konstatera hur ventilationen fungerar i skolorna medel — det anses tydligen ligga i linje med riksdagens beslut om hur pengar för information om alkohol och narkotika skall användas. Jag vänder mig inte mot att Elevförbundet eller socialdemokratiska eller i alkoholpolitiskt avseende till dessa närstående organisationer har fått pengar. Men jag vägrar kategoriskt att anse att projekt av den typ Elevförbundet skisserat och fått pengar till kan anses ligga i linje med riksdagens intentioner. Det måste ha varit fel att ge statens ungdomsråd ansvaret för detta anslag. Men inget av statsråden, varken fru Odnoff eller herr Sträng, har i något sammanhang uttalat att statens ungdomsråd på något sätt skulle ha handlat felaktigt i det här fallet. Jag tror inte, herr Sträng, att det går att gömma sig bakom att alltför kort tid har förflutit sedan informationskampanjerna startade, för att effekterna skall kunna utvärderas. Ger man pengar till projekt som direkt siktar in sig på alkoholoch narkotikaproblem, kan man redan vid utdelningstillfället med ganska stor sannolikhet förutse att åtminstone informationseffekten blir god. Och ger man pengar till projekt som inte sysslar med alkoholoch narkotikaproblem, kan man också säga att informationseffekten på alkoholoch narkotikamissbruket måste bli mycket liten. I dag har resultatet av ungdomsrådets andra utdelningsomgång kungjorts. De som trodde att statens ungdomsråd tagit intryck av kritiken har varit naiva och godtrogna. Man fortsätter att fördela pengarna så att man i första hand gynnar sådana organisationer som företräder den syn som omfattas av ledande alkoholpolitiska grupper inom socialdemokratin. SSU fick ytterligare 100 000 kronor, Elevförbundet fick 55 000 till sina utbildningsfabriker. Men naturligtvis måste man ge några andra organisationer också, det skulle ju se för illa ut annars. Svenska nykterhetssällskapets representantförsamling däremot, som består av både Blå bandet, Blåbandsungdomen, Vita bandet, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet m.fl., fick fortfarande inte ett öre. Inte heller IOGT och NTO. Dessa organisationer är tydligen helt misskrediterade när det gäller att syssla med det som de egentligen är experter på. Det är bara att konstatera att det nu ser ut som om de två beslut, som vi i riksdagen fattade i våras för att komma till rätta med mellanölsproblemen, på ett nästan otroligt sätt har omöjliggjorts genom dålig uppföljning av 18-årsgränsen och genom det sätt på vilket statens ungdomsråd fördelar informationspengarna. Det som kunde ha blivit ett skydd för en utlämnad och hårdexploaterad ungdomsgeneration har verkligen visat sig bara vara kejsarens nya kläder.
Herr talman! Jag är litet förvånad över det här senaste inlägget. Jag tror att man hyfsar debatten om man konstaterar vad vi har att rätta oss efter i dag. Den debatt som fördes om mellanölet resulterade i att vi har en 18-årsgräns. Den resulterade inte i något förbud mot mellanölsförsäljning. Interpellanten skulle ha önskat detta, men riksdagen följde inte interpellanten. Och då har vi naturligtvis att rätta oss efter vad riksdagen har beslutat till dess riksdagen fattar något annat beslut. På samma sätt är det med frågan om vilka som skall fördela pengarna — om nykterhetsrörelsen eller om statens ungdomsråd skall göra det. Riksdagen fattade beslutet att statens ungdomsråd skall fördela pengarna, och då får man nöja sig med det till dess riksdagen fattar ett annat beslut. Om man således ser på frågan från de enkla och praktiska utgångspunkterna, är det onekligen så att vi har ett intresse på alla håll av att 18-årsgränsen respekteras. Riksskatteverket ämnar nu göra en undersökning om i vad mån regeln om 18-årsgränsen är effektiv eller mindre effektiv. Är den mindre effektiv, får man fundera över vad man då skall göra för att korrigera ett förhållande som inte är bra. Jag utgår ifrån att riksskatteverket kommer att lägga ner det intresse och den energi som erfordras när verket nu gör den här undersökningen. Skall jag vara riktigt ärlig skall jag väl säga att jag är mindre tilltalad av de här provokatoriska undersökningarna som nykterhetsrörelsen har Organiserat och som består i att man sänder ut ungdomar under 18 år för att köpa öl och därmed få något slags bevis på att regeln inte respekteras. Det betyder ju i klarspråk att nykterhetsrörelsen medvetet använder sina egna ungdomar som lagöverträdare, och det tror jag inte är lämpligt för nykterhetsrörelsen i det långa loppet. Ignatius Loyola höll på tesen att ändamålet helgar medlen, men jag är inte alldeles säker på att den regeln smäller så högt i dag när man vill driva sina ideologiska intressen och syften. Nr 134 Torsdagen den 7 december 1972 mellanölet skulle upphöra. Jag är helt medveten om vad som gäller nu. Men syftet med 18-årsgränsen var ju att minska mellanölskonsumtionen för dem som är under 18 år, och det är det vi diskuterar. I det avseendet har denna gräns bevisligen icke fungerat. Man kan sedan ha olika uppfattningar om hur undersökningar på området skall bedrivas. Jag anser att det är ett friskhetstecken om ungdomar, som själva riskerar att drabbas av mellanölsmissbruket, tar initiativ till att på ett dramatiskt och drastiskt sätt visa att den lagregel som riskdagen beslutat inte fungerar. Följden av detta borde vara att man försöker se till att regeln efterlevs, inte att vederbörande kallas för provokatörer. Vidare har statens ungdomsråd fått uppgiften att fördela de pengar det gäller. Vi som var tveksamma inför valet av statens ungdomsråd i detta sammanhang kan nu konstatera att vi fått rätt. Men det som förundrar mig är att icke någon ledamot av regeringen i något sammanhang har uttryckt något som helst tvivel om att statens ungdomsråds fördelning av pengarna varit riktig. Det var det jag hade väntat mig att få höra, först av statsrådet Odhnoff, som hänvisade till att JO uttalat att inget fel begåtts, och nu av statsrådet Sträng, som framhåller att statens ungdomsråd skött uppdraget på ett riktigt sätt. Anser statsrådet Sträng att sådana aktioner som de jag nu talat om är i linje med de intentioner som riksdagen hade när den anslog 5 miljoner kronor till upplysning om alkohol och narkotika?

Herr talman! Jag har läst igenom debatten mellan interpellanten och statsrådet Odhnoff och även debatten mellan herr Israelsson och statsrådet Odhnoff, och jag anser för min del att den debatten var klarläggande. Jag har för mitt vidkommande ingenting därutöver att anföra. Jag vill minnas att statsrådet Odhnoff i a fallen hänvisade till att JO hade undersökt hur statens ungdomsråd skött dessa frågor och för sin del inte kunde inse att handläggningen på något sätt var felaktig.

Även nykterhetsrörelsen sitter ju med i statens ungdomsråd och har givit sin sanktion bl.a. till fördelning av medlen och till uppläggning av kampanjen. Jag skulle rekommendera herr Stålbrant att närmare studera materialet och ta reda på hur och för vilka ändamål pengarna har använts över hela linjen. I en sådan generalbedömning är det möjligt att den detalj som herr Stålbrant fastnat på försvinner. Eftersom herr Stålbrant tog upp benämningen ”provokatörer”, vill jag Nr 134 framhålla att jag för min del tidigare sade att det förekommit ett inslag av Torsdagen den provokation i detta sammanhang. Jag gillar inte att en ideell rörelse 7 december 1972 tillämpar de gamla jesuiternas regel att ändamålet helgar medlen. Vad man gör när man organiserar den nu aktuella kontrollen är nämligen att uppmana minderåriga ungdomar, i detta fall under 18 år — interpellanten nämnde åldern 14—15 år — att medverka i en lagstridig handling. Man bör inte gå till väga på det sättet — sedan må ambitionerna vara hur ädla som helst. Det är min enkla uppfattning.

Herr talman! Jag skall inte gå in i debatten beträffande sakfrågan, för jag är alldeles övertygad om att vi kommer att få åtskilliga tillfällen att diskutera den kampanj som pågår och som kommer att pågå för medel från det här anslaget.

Så vill jag rätta till ytterligare ett misstag som finansministern här har gjort. Han sade att CAN skulle ha sanktionerat fördelningen av medlen. Det överensstämmer inte med verkliga förhållandet. CAN har visserligen deltagit i vissa överläggningar med statens ungdomsråd, men CAN:s representanter har aldrig varit med och sanktionerat den fördelning av penningmedlen som har skett. de organisation som har nykterhetsrörelsen och andra ideella organisationer i Folkrörelsesverige bakom sig. Jag vill rätta till detta misstag, ty
Herr talman! Den fråga som Viola Sandell tog upp allra sist var ett av de stora diskussionsämnena när vi debatterade mellanölet här i kammaren. Den diskussionen slutade i valet mellan CAN eller statens ungdomsråd, och kammaren ansåg att statens ungdomsråd borde hantera den här frågan. Jag är medveten om att CAN inte är en exklusiv nykterhetsorganisation och att det finns ett allmänt inslag genom att staten tillsätter representanter där, men det finns ett förhållandevis starkare sådant inslag än man finner i statens ungdomsråd. När jag lade fram förslaget om att statens ungdomsråd borde hantera pengarna gjorde jag det därför att jag inte ansåg att frågan var begränsad till att gälla enbart mellanöl. Vi förde in i debatten frågan om narkotika — och skall man attackera de här problemen måste man bl.a. ut i ungdomsorganisationerna och ut i skolorna. Jag tycker det är rätt onödigt att haka upp sig på att viss del av de här pengarna skulle ha gått till ändamål som innebär att man skall försöka få bort mobbningen i skolan. Får man över huvud taget ett bättre klimat i skolan — och mobbningen försämrar skolatmosfär och skolklimat — bör man ha större möjligheter att komma till rätta med narkotikamissbruk och ölmissbruk, i den mån det förekommer i skolan.

Jag tyckte att det sista av dessa två alternativ hade den starkaste motiveringen, och kammaren följde mig också på den punkten. Jag skall inte fortsätta den här debatten längre; den var egentligen inte avsedd att bli någon mellanölsdebatt. Men jag gör väl herr Stålhammar besviken om jag säger att jag tycker att statsrådet Odhnoff anförde alla de argument i sina båda svar som är värda att anföra när de här frågorna diskuteras.
Herr talman! Det är en karikering av nykterhetsrörelsens arbetsformer som statsrådet gör sig skyldig till när han säger att den inte också skulle engagera sig i övriga problem som finns i samhället och som kan förorsaka och förvärra alkoholproblem. Sedan säger statsrådet att det var bättre att ge pengar till organisationer som t.ex. kunde gå ut i skolan. Men då frågar jag: Om man går ut med Riksförbundet Hem och skolas mobbningskampanj i skolan, E evförbundets kampanj mot utbildningsfabriker eller SSUH:s kampanj, som direkt syftar till att öka medvetenheten om riskerna med narkotika, mellanöl och alkohol i övriga former, var har man då anledning att förvänta sig den största effekten? En lekman borde naivt tro att det skulle vara hos SSUH i det här fallet, som finns i skolan, som kan sakmaterialet, som har ett personligt engagemang och som är idealistiskt inriktat för att arbeta just här. Ändå fick den organisationen inga pengar alls vid det första utdelningstillfället; vid det andra fick den 25 000 kronor. Jag har ingenting emot mobbningskampanjen som sådan jag har interpellerat statsrådet Carlsson en gång i mobbningsfrågan men jag kan fortfarande inte anse att man skall använda de här futtiga 5 miljoner kronorna, som anslagits till information om mellanöl och narkotika, till sådant som inte direkt kan sättas i relation till den problemställningen.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag delar uppfattningen att gruvarbetarna med hänsyn till risken för radioaktiv strålning bör registreras som radiologisk personal under strålskyddsnämndens kontroll och bli delaktiga av samma skyddsåtgärder och förmåner som övriga anställda som arbetar med radioaktiva ämnen. Vidare har herr Lövenborg frågat om jag för min del vill medverka till att dieseldrift på grund av de därmed förenade hälsoriskerna förklaras olämplig vid gruvdrift under jord. Enligt strålskyddslagen krävs kilt tillstånd för att bedriva radiologiskt arbete. Med radiologiskt arbete avses i lagen 1) arbete med radioaktivt ämne, 2) arbete i vilket används röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, avsedd att utsända joniserande strålning samt 3) arbete vid anläggning för utvinning av atomenergi. Tillsynsmyndighet enligt strålskyddslagen är statens strålskyddsinstitut. Beviljar institutet tillstånd till radiologiskt arbete skall institutet samtidigt meddela de föreskrifter som behövs från strålskyddssynpunkt. På arbete som är underkastat tillsyn enligt strålskyddslagen är arbetarskyddslagen i princip inte tillämplig såvitt gäller skydd mot skada av joniserande strålning. I Övrigt gäller emellertid arbetarskyddslagen också sådant arbete. Strålskyddslagen behandlar inte den situationen att arbetstagare utsätts för Joniserande strålning i ett arbete som inte faller in under definitionen på radiologiskt arbete. I sådana fall blir emellertid arbetarskyddslagen På gruvarbete som kan vara förenat med hälsorisk på grund av förekomsten av radongas tillämpas inte strålskyddslagen. Tillsynen över sådant arbete handhas således enligt arbetarskyddslagen av arbetarskyddsstyrelsen och specialinspektionen för gruvorna. Att arbetarskyddsmyndigheterna har detta tillsynsansvar ser jag för min del som en förutsättning för en effektiv och samordnad övervakning av förhållandena på gruvarbetsplatserna. Arbetarskyddstillsynen innebär dock inte att strålskyddsinstitutet inte tar befattning med strålningsskyddet i gruvorna. Tvärtom förhåller det sig så, att arbetarskyddsmyndigheterna och strålskyddsinstitutet bedriver ett intensivt samarbete i dessa frågor. Strålskyddsinstitutets medverkan är oundgängligen nödvändig bl.a. vid undersökning av förekomsten av radioaktiva ämnen och mätning av deras halt och strålning, vid bedömning av strålningsrisker och vid utarbetande av normer för tillåtlig strålning. Ett viktigt resultat av samarbetet mellan myndigheterna är de radonanvisningar som i mars i år meddelats av arbetarskyddsstyrelsen. Dessa går bl.a. ut på att åtgärder skall vidtas för att förbättra ventilationen i de gruvor där radonhalten leder till högre strålning än som är tillåtlig enligt anvisningarna. Krav ställs upp på mätningar och kontroller m.m. I fråga om skyddsnormer och skyddsåtgärder är det ingen tvekan om att man — i den utsträckning som är möjlig med hänsyn till de skilda former under vilka arbetstagarna utsätts för joniserande strålning — försöker jämställa gruvarbete under jord med arbete där strålskyddslagen blir tillämplig. Frågan om särskilda semesterförmåner för dem som sysselsätts i gruvarbete under jord berörs också i interpellationen. Enligt min uppfattning bör de problem som föreligger för personal som utsätts för strålningsrisker i första hand mötas med åtgärder inom arbetarskyddet. I anslutning härtill vill jag nämna att en översyn av lagstiftningen om semester avses bli påbörjad inom kort. I det sammanhanget skall också ske en förutsättningslös prövning av frågan beträffande särlagstiftningen om förlängd semester för dem som i sitt arbete utsätts för joniserande strålning. Frågor om dieselavgaser i gruvluft är en betydelsefull del av de yrkeshygieniska problemen vid gruvarbete. Det finns skäl att ägna stor uppmärksamhet åt vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med dessa spörsmål. Därvid måste beaktas att det finns ett nära samband med andra faktorer av betydelse för gruvmiljön, bl.a. användningen av sprängämnen som alstrar gaser av likartad sammansättning. Den avsevärda upprustning av gruvventilationen som radonanvisningarna framtvingat har även medfört att dieselavgaser och spränggaser numera vädras ut på ett annat sätt än tidigare. Det framstår ändå som i hög grad önskvärt att finna ett lämpligt alternativ till konventionell dieseldrift under jord. Utvecklingsarbete för att söka tillgodose önskemålet är också på gång. Det finns emellertid inte för närvarande praktiska förutsättningar att införa ett totalförbud mot dieseldrivna anordningar i gruvorna. Åtgärderna måste i stället i nuvarande läge inriktas på att förebygga olämpliga koncentrationer av skadliga och besvärande ämnen i avgaserna. Sådana krav måste ställas på främst motortyp och maskinunderhåll samt luftkontroll, att godtagbara arbetsförhållanden uppnås över lag. Vissa bestämmelser i dessa hänseenden finns redan nu i arbetarskyddsstyrelsens berganvisningar. Enligt vad jag inhämtat bedrivs inom arbetarskyddsstyrelsen förberedelsearbete med inriktning på att skapa underlag för skärpningar av fordringarna när det gäller koncentration av vissa avgaskomponenter och när det gäller kontrollmätningar på arbetsplatserna. Betydande anslag har under de senaste åren beviljats arbetarskyddsstyrelsen för särskilda projekt på arbetarskyddsområdet. Anslagen har utnyttjats bl.a. för utredningsverksamhet om möjligheterna att begränsa utsläpp av farliga dieselavgaser.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Även om det innehållsmässigt kan karakteriseras som ”ömsom vin och ömsom vatten”, vittnar det i alla fall om att socialminister Aspling är medveten om frågans vikt och betydelse. Jag vet att frågan om radongasen och radioaktiv strålning i samband med gruvarbete tidigare har uppmärksammats i riksdagen, men nya och mycket alarmerande uppgifter har på senare tid lagts till övriga rapporter om radongasen och den radioaktiva strålningens farlighet vid gruvarbete under jord. Jag fick för en tid sedan ett brev från en gruvarbetare.

De ämnen som finns i underjordsgruvornas luft framkallar cancer och överdödlighet. Det är nu ett klart fastslaget faktum. Jag har redan nämnt radongasen och den radioaktiva strålningen. Vad är då radon? Enligt kungl. arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 82 är det en radioaktiv ädelgas som bildas vid sönderfall av det naturligt radioaktiva fasta ämnet radium. Av radon bildas radioaktiva dotterprodukter, s.k. radondöttrar, som inte är gasformiga utan bildar ett radioaktivt damm. På grund av att radon och radondöttrar är radioaktiva kan de ha skadlig inverkan på andningsorganen. Ja, ungefär så beskriver arbetarskyddsstyrelsen radonet, dess radioaktivitet och dess konsekvenser: det kan ha skadlig inverkan på andningsorganen. Verkligheten har på ett fruktansvärt sätt bekräftat denna sats. En dyster och säkert inte fullständig statistik — en lång rad förstörda, sjuka och döda gruvarbetare — visar att det man tidigare bara anade är sant. I dag vet man. Det har funnits anledning att fundera över sammanhangen långt tidigare. Sedan mer än hundra år är det känt att gruvarbetare löper större risker än andra att dö i lungcancer. I tysk litteratur om mellantyska gruvor fanns för länge sedan beskrivet något som kallades ”Bergkrank heit”, alltså bergsjuka. Denna bergsjuka, som visade sig vara lungcancer, drabbade mer än hälften av arbetarna vid vissa gruvor. Det finns en bestämd aning om att åtminstone gruvledningarna vid svenska gruvor, med de skolade människor som de trots allt har till sitt förfogande, också länge har vetat om denna fara men försökt blunda för cancerrisken för att inte skapa oro och störa produktionen. Men 1971 kom ett larm så att ingen längre kunde blunda för radongasens farlighet. Då konstaterades att gruvarbetare i ÄÅmmebergs zinkgruva hade 13 gånger högre frekvens lungcancer än icke gruvarbetare Sedan man därefter tvingades ta itu med forskningar och undersökningar kring detta fruktansvärda faktum har nya larmsignaler kommit slag i slag. I Gällivare kommunblock har 15 personer avlidit i lungcancer under åren 1961—1968. Alla utom tre hade arbetat inom gruvindustrin. En undersökning i Kiruna gav också ett chockbesked. Dödligheten i lungcancer bland underjordsarbetare i Kiruna har under åren 1950-1970 varit tre gånger högre än bland den övriga befolkningen. För månader sedan överlämnade Gruvindustriarbetareförbundet en lista på 301 gruvarbetare som avlidit i lungcancer under åren 1961—1968. I oktober rapporterade LKAB:s företagsläkare Renard vid ett möte med Svenska gruvföreningen i Stockholm. Där sammanfattades de undersökningar som gjorts, och läkaren i fråga fastslog det sannolika sambandet mellan radongas och gruvarbetarnas överdödlighet i lungcancer. Tre kommunblock har detaljgranskats — Ludvika, Skellefteå och Kiruna. I alla tre kommunblocken observerades stor överdödlighet större än förväntats — i jämförelse med genomsnittet i andra kommuner utan gruvdrift. Jag skall inte fortsätta med den skrämmande illustrerande exemplifieringen. Sambandet mellan underjordsarbete, radongas och lungcancer torde stå klart. Det är därför jag i interpellationen har efterlyst även andra åtgärder än de som nu är aktuella. Jag vet — och det bör noteras — att LKAB i sina gruvor nu satsar hårt på att förbättra ventilationen, vilket är det enda kända sättet att få ned radonhalten. Åtgärder i samma riktning företas också i andra gruvor. Dessa åtgärder har tvingats fram på grund av gruvarbetarnas egen vaksamhet och aktivitet och är steg i rätt riktning. Ingen möda och inga resurser får sparas när det gäller att så snabbt som det över huvud taget är möjligt skapa bästa tänkbara ventilation. Det gäller människor, det gäller liv och hälsa. Men inte ens den allra bästa ventilation kan helt eliminera den radioaktivitet som konstateras. Halten, som mäts i piko-curie kan sänkas, men man skall vara klar över att den aldrig helt försvinner. Ingen vet vad långsiktig och radioaktiv strålning kan ge för konsekvenser även vid lägre halter än de nuvarande. Det är därför som jag i interpellationen också framhåller nödvändigheten av andra åtgärder. Gruvarbetarna att det är ett moraliskt och sakligt berättigat krav att de skall falla under strålskyddslagen, som reglerar allt arbete med radioaktivt material. Den lagen reglerar hur man skall försöka skydda arbetare som är utsatta för radioaktiva strålningsdoser. De får särskilt täta läkarundersökningar. De får sex veckors semester för att de skall hinna vädra ut radioaktiviteten. De får personliga strålmätare. I svaret på min interpellation förklarar socialminister Aspling att med Nr 134 radiologiskt arbete avses i lagen bl.a. ”arbete med radioaktivt ämne”. Torsdagen den Det är det som först nämns, och jag tycker att det passar in på 7 december 1972 gruvarbetarna. Herr Aspling konstaterar också att strålskyddslagen ”inte behandlar den situationen att arbetstagare utsätts för joniserande strålning i ett arbete som inte faller in under definitionen på radiologiskt arbete”. Men då måste ju lagen ändras!

Alla de åtgärder jag här efterlyst bör emellertid, herr statsråd, snabbt komma från utredningsstadiet och fram till åtgärder. Här gäller det alltså att skydda hälsan på en stor grupp arbetare som nu är medvetna om att varje gång de stiger ned i gruvan får de i sig en strålningsdos som kan förkorta livet. Nu handlar ju min interpellation inte bara om radon och radioaktivitet. En minst lika stor hälsofara är dieselgasen och den kombination som statsrådet tydligen också är medveten om — kombinationen av radongas, dieselgas och nitrösa gaser. Dieseldriften under jord är en förbannelse. Det är gruvarbetarna tämligen överens om. Malmbergsgruvorna är ett exempel på hur man utan tanke på konsekvenserna för arbetarna lät riva upp spåren och ledningarna, hur man kastade ut de eldrivna loken och maskinerna och införde dieseldrift trots arbetarnas varningar. Statsrådet tror att den förbättrade ventilationen gör att man kan bättre vädra ut dieselgaser och spränggaser. Det är klart, men det är en sanning med modifikation. Något bättre måste det naturligtvis bli, men en gruvarbetare som jag talade med så sent som i går kväll framhöll att det kan aldrig bli bra så länge dieseldriften är kvar. Tala om för Aspling, sade han — han talade om Malmbergsgruvorna — att vi har 10 mil orter, schakt och stigar, och var och en begriper att med aldrig så bra ventilation kan man inte hålla någorlunda ren luft så länge som dieseldrivna lastfordon och maskiner ständigt spyr ut en giftig blandning. Jag är som bekant inte gruvarbetare, men jag har respekt för den sakkunskap som bl.a. den mannen representerar. Och jag tycker det ligger snubblande nära det brottsliga att man i Malmbergsgruvorna rev bort eldriften och ersatte den med dieseldrivna fordon. Det var inte nödvändigt, det var en dumhet, och hur många arbetare som har blivit sjuka och förstörda av denna eländiga luftblandning där dieselgasen är en av komponenterna — ja, det vet ingen riktigt. I dieselgasen finns ämnet benspyren-3,4. Även det ämnet framkallar cancer. Det har man kunnat konstatera genom försök på djur. På ansvarigt håll kan man kanske säga — som ett ihåligt försvar — att när LKAB införde dieseldriften i Malmbergsgruvorna visste man inte om dieselgasens farlighet. Men nu vet man det och då måste man vidta åtgärder. Radongas, benspyren och spränggaser — där har vi alltså den förödande giftbrygd som gruvarbetarna varje dag drar ner i sina lungor. I Kiruna har man i stor utsträckning kvar eldriften. Det finns en rad svenska gruvor där man använder den betydligt miljövänligare elektriciteten som drivmedel i stället för olja och bensin. Arbetarna i bl.a. Malmbergsgruvorna känner sig som försökskaniner och kräver att försöket med dieseldrift under jord avbryts. Jag tycker mig förstå att statsrådet inte utan bekymmer har beaktat dieselgasens förödande verkningar för gruvarbetarnas hälsa. Jag är också övertygad om att statsrådet är felinformerad när han anför att det för närvarande inte finns möjlighet att införa totalförbud mot dieseldrift under jord. Både gruvarbetare och tjänstemän som jag har talar med anser att det var ett misstag när dieseldriften infördes, och man betvivlar också i högsta grad dess ekonomiska överlägsenhet över eldriften. Elström är billigare än olja och bensin och är utan konkurrens det miljövänligaste. Vad kostar det när gruvarbetare blir sjuka på grund av oljeblandningen de måste andas in? Det skall sättas på minussidan. Kan man göra sitt bästa i jobbet när man går omkring mer eller mindre förgiftad? Knappast! Men framför allt går liv och hälsa inte att värdera i pengar. Slutligen talade statsrådet i sitt svar om det utvecklingsarbete som är på gång på detta område. Det vore intressant att få ett besked om vad som avses därmed. Likaså talade statsrådet om att det har beviljats anslag för bl.a. utredningsverksamhet om möjligheterna att begränsa utsläpp av farliga dieselgaser. Min åsikt i det fallet — som delas av många — är att en återgång till eldrift i gruvor där denna slopats är den åtgärd som effektivast förbättrar atmosfären under jord. Jag skall nu sluta mitt anförande, som har blivit ganska långt. Också svaret var ju långt, och det fanns i det vissa positiva element, några konkreta saker, som gruvarbetarna har att begrunda och som de också måste trycka på för att de skall bli verklighet. Men som ett varningens ord vill jag säga, att om det visar sig att man i fortsättningen nonchalerar de frågor som här har aktualiserats och om man försöker söva en växande opinion i stället för att ta verkliga krafttag för att förbättra miljön under jord — ja, då bäddar man för en ny storm bland gruvarbetarna i malmfälten och kanske också på andra håll i landet.

Herr talman! Till de risker som tidigare alltid har varit förknippade med gruvarbete under jord har nu sällat sig radongasen. Det direkta sambandet mellan lungcancerdöd bland gruvarbetare och hög radonhalt konstaterades först vid zinkgruvan i Närke. Ganska snart stod det klart vilket senare undersökningar bekräftade — att förekomsten av radon inte enbart var begränsad till denna gruva. Resultatet av den undersökning som en arbetsgrupp inom Svenska gruvföreningen nyligen redovisat är verkligen alarmerande. Gruvföretagens arbetare uppvisar en klar överdödlighet i lungcancer jämfört med övriga män i gruvkommunblocken. Arbetare i gruvor som vid mätningar 1969-1970 visade sig ha hög radondotterhalt uppvisar relativt större överdödlighet i lungcancer än arbetare i gruvor med låg radondotterhalt. Som herr Lövenborg nyss erinrade om är det i första hand i gruvblocken Ludvika, Skellefteå och Kiruna — alla tre blocken med en omfattande gruvdrift — som en överdödlighet i lungcancer har kunnat konstateras. Detta talar för att radondotterexposition i svenska gruvor har givit upphov till lungcancer, på samma sätt som tidigare har visat sig vara fallet utomlands. I rapporten utesluter man heller inte att små grupper av arbetare i gruvföretag i övriga undersökta kommunblock kan ha avsevärd överdödlighet i lungcancer utan att man fördenskull får ett ”genomslag” i form av ökad lungcancerdödlighet i hela kommunblock. Helt naturligt har denna allvarliga fråga uppmärksammats av Svenska gruvindustriarbetareförbundet. Krav har framförts om åtgärder för ett nedbringande av radonhalten i gruvorna och på förebyggande åtgärder från medicinsk synpunkt. Förbundsledningen fick av gruvkongressen i augusti i år i uppdrag att uppvakta socialministern om att lagen om förlängd semester även skulle göras tillämplig för gruvarbetare under jord. Man stödde sig därvid på strålskyddslagens bestämmelser om radiologiskt arbete, där arbetstagaren utsätts för joniserande strålning i sådan utsträckning att menlig inverkan därvid kan befaras. Denna uppvaktning har också ägt rum. Jag vet dock inte om socialministern i dag är beredd att uttala sig om vad den kan leda till. I sitt interpellationssvar säger statsrådet att problemen med strålningsrisken i första hand bör mötas med åtgärder inom arbetarskyddet. Det är väl riktigt. Man löser inte problemet med risken för joniserande strålning med att förlänga semestern ett par veckor. Men ändå vill jag i detta sammanhang rent allmänt understryka behovet av en längre semester för arbetare under jord. Gruvarbetarna fick tidigare än andra arbetsgrupper både kortare arbetstid och längre semster, vilket ansågs vara motiverat av de särskilda påfrestningar som gruvarbetet innebar. Detta motiv har under senare år snarast förstärkts med hänsyn tagen till de nya faromoment som uppstått i form av bl.a. radongas och dieselgas. Jag tycker det är riktigt att jämställa gruvarbete under jord med arbete för vilket strålskyddslagen är tillämpligt. Att arbetstagare som är utsatta för joniserande strålning har ett särskilt starkt behov av en längre årlig avkoppling från det farliga arbetet framgick av 1942 års semesterkommitté. Det ansågs sålunda bevisat att dessa arbetstagare till följd av strålnigen åsamkades förändringar i blodet och att dylika skadliga verkningar kunde repareras med en längre semesterledighet. Den särlagstiftning som fortfarande finns på detta område talar enligt min mening för att detta resonemang alltjämt är relevant och att lagen bör omfatta alla som utsätts för radioaktiv gas i sitt arbete. Jag vill liksom herr Lövenborg med tillfredsställelse notera att socialministern omnämner att det skall göras en förutsättningslös prövning beträffande särlagstiftningen om förlängd semester för dem som i sitt arbete utsätts för joniserande strålning. Vid denna översyn bör helt naturligt gruvarbete under jord tas med i bilden. Under våren utfärdade arbetarskyddsstyrelsen i samråd med statens strålinstitut radonanvisningar, som trädde i kraft den 1 maj 1972. I anvisningarna framhålls betydelsen av effektiv dammbekämpning och ventilation som viktiga förebyggande åtgärder samt ges rekommenda tioner om läkarundersökning och kontroll. Denna grupp av arbetare avråds också från tobaksrökning. Jag vill i detta sammanhang understryka nödvändigheten av forskning på detta viktiga område samt undersökningar och provtagning. Företagen måste åläggas att ordna ordentlig friskluftsventilation. De anvisningar som utfärdas måste följas upp så att de skyddsåtgärder som skall vidtas verkligen kommer till stånd. Jag är glad över att socialministern tagit så allvarligt på denna fråga och förutsätter att statsrådet med uppmärksamhet följer utveckligen och vidtar de åtgärder som undan för undan kan bli erforderliga.

Herr talman! De inlägg som här har gjorts av herr Lövenborg och herr Hjorth understryker att detta är en allvarlig fråga. Jag fann anledning att i mitt svar utförligt beröra en rad frågeställningar som interpellanten hade tagit upp. Jag vill ytterligare något utveckla synpunkterna på de åtgärder som arbetarskyddsstyrelsen här har satt in, därför att de är så väsentliga. Herr Hjorth nämnde något om detta. Arbetarskyddsstyrelsen har alltså utfärdat nya arbetarskyddsanvisningar om radon i gruvor med tillämpning från maj 1972. Bakom dessa anvisningar ligger ett par års utredningsarbete som har utförts främst av personal från arbetarskyddsstyrelsen och strålskyddsinstitutet. Ett första förslag remitterades till berörda organisationer och myndigheter. Därefter överarbetades förslaget och diskuterades på nytt med berörda instanser innan de slutliga anvisningarna fastställdes på våren detta år. Gruvindustriarbetareförbundet har alltså varit inkopplat i de olika faserna av detta mycket viktiga utredningsarbete. Till grund för anvisningarna ligger bl.a. mätningar av radonhalterna i alla svenska gruvor. Orienterande mätningar genomfördes för övrigt under åren 1969—1970. Därefter genomfördes förnyade mätningar i de gruvor, där den första mätningen hade visat relativt höga radonhalter. Dessa mätningar beräknas vara slutförda vid årsskiftet 1972—1973. Därefter kommer motsvarande nya mätningar att genomföras i de gruvor som visat lägre radonhalt. Enligt radonanvisningarna gäller bestämda tidsgränser inom vilka behövliga skyddsåtgärder skall vara vidtagna. Då radonhalten är hög gäller en tidsfrist för företaget på högst 3 månader att genomföra de skyddsåtgärder som behövs. Det är angeläget att slå fast att man på det här sättet har aktivt tagit upp problemet, självfallet med den bestämda föresatsen att så långt som möjligt eliminera de hälsorisker som här har förelegat. Jag vill också framhålla, herr talman, att de ansvariga arbetarskyddsoch strålskyddsmyndigheterna under senare år har varit mycket hårt engagerade i radonproblemet. Radonanvisningarna har utarbetats med stor omsorg och har gett ett nödvändigt underlag för strålskyddet i gruvorna. Att radonanvisningarna tillkommit har däremot ingalunda inneburit att man nu slagit sig till ro med vad som hittills uträttats. Fortsatta omfattande insatser sker i samverkan med partsorganisationerna inom gruvindustrin för att komma till rätta med de komplicerade frågor det här rör sig om. Det gäller såväl övervakning och kontroll genom mätningar och bedömningar på gruvarbetsplatserna som forskningsoch undersökningsverksamhet med sikte på att så långt det över huvud taget är möjligt klarlägga riskförhållandena samt behovet av motåtgärder och effekterna av olika tänkbara skyddsåtgärder. Utvecklingsarbetet stöds med medel från arbetarskyddsstyrelsens anslag för särskilda arbetarskyddsprojekt. De fortsatta strävandena att eliminera hälsoriskerna i samband med radonförekomst måste också enligt min mening få ett helhjärtat stöd, ty frågan är utan tvekan väsentlig och viktig. Herr talman! Jag vill också något kommentera en del av de synpunkter som herr Lövenborg anförde. Det har företagits och företas en rad olika undersökningar beträffande frekvensen av lungcancer, och det är angeläget att sådana undersökningar görs. Men det är också viktigt att de statistiska data som framkommer blir så långt som möjligt preciserade. En uppgift om att 301 gruvarbetare skulle ha avlidit i lungcancer under tiden 1961—1968 föranleder mig att göra åtminstone ett påpekande. Undersökningen gäller samtliga dödsfall i lungcancer bland män som har inträffat under åren 1961—1968 i 22 kommunblock där gruvindustri förekommer. Det gäller alltså inte 301 gruvarbetare utan i stället samtliga dödsfall i lungcancer som inträffat. Denna frekvens av lungcancer är inte högre än för riket i dess helhet. Av de 301 fallen rörde det sig i 45 fall om gruvarbetare. Men jag är herr talman, angelägen att tillägga att det samband som man utan tvekan på forskningssidan har funnit ger anledning till den allra största observans. Vi får inte på något sätt underskatta radonfaran. Vi måste komma till rätta med detta problem, och det är också anledningen till de mycket omfattande åtgärder som nu sätts in och i fortsättningen kommer att sättas in, inte minst från arbetarskyddets sida.

Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på en sak när det gäller de grupper som genom särskilda bestämmelser har en längre semester. Man bör observera att dessa bestämmelser gäller för de grupper i arbetslivet, som dagligen arbetar med strålningskällan som sådan. Det pågår för närvarande inom strålskyddsinstitutet närmare undersökningar om de här frågorna mot bakgrunden av de bättre skyddsförhållanden som nu råder. Herr Lövenborg tog i sitt anförande upp en annan fråga som jag ganska utförligt redogjorde för i mitt svar — det var frågan om dieselgaserna. Den är otvivelaktigt också viktig och angelägen. Såväl arbetarskyddsmyndigheterna som parterna inom gruvnäringen är medvetna om att det är nödvändigt att söka avhjälpa de brister i arbetsmiljön som hänger samman med förekomsten av dieselgaser i gruvluft. Betydande ansträngningar görs också i sådant syfte. Vi är inne i ett utvecklings skede när det gäller att frambringa en fullgod ersättare för den sedvanliga dieselmotorn i gruvdrift under jord.

Jag har i mitt svar pekat på att arbetarskyddsstyrelsen är mycket engagerad i de här undersökningarna med sikte på att begränsa utsläppen av vissa slags avgaser. Arbetarskyddsstyrelsen verkar dessutom aktivt för att skapa förutsättningar beträffande kontrollmetoder m.m. för att skärpa kraven på dieseldrivna maskiner och deras användning i gruvdrift som nu förekommer. Herr talman! Jag har velat något komplettera mitt svar till herr Lövenborg med de synpunkter jag här har framfört. Jag kan försäkra att de här frågorna är av den karaktären att vi kommer att i allra högsta grad följa dem i fortsättningen för att genom olika åtgärder tillse att vi så långt som möjligt kan eliminera hälsoriskerna. Detta är en fråga som man inte kan kompromissa om.

Herr talman! Jag vill börja med att helt instämma i kamrat Lövenborgs framställning av problemen med arbete under jord. Jag har begärt ordet för att göra några kommentarer till socialministerns svar. Vi vet ju att gruvarbetet inte är direkt människovänligt. Miljön där är inte alls lik andra arbetsplatsers miljö. Under lång tid har både gaser och damm och andra luftföroreningar varit ett gissel för de arbetare som arbetar under jord. Ser man mera allmänt på gruvarbetarnas förhållanden finner man att det har skett en förändring av deras arbetsmiljö. Eftersom jag kommer från ett distrikt där gruvarbetarnas förhållanden diskuteras mycket — det finns många små gruvor och gruvarbetet är djupt förankrat där — kan man se en tendens till att arbetsförhållandena på grund av effektivitetsjakten hela tiden försämras betydligt; det gäller exempelvis matraster och rastlokaler. Skiftarbete förekommer i betydligt större utsträckning än tidigare, och därmed har också arbetarnas möjligheter att komma upp ur gruvan minskat de kommer inte ovan jord på hela skiftet, utan de måste inta sin mat under jord. Jämför man med beskrivningar av förhållandena vid gamla gruvor, kan man konstatera att det i början av detta århundrade fanns mycket bättre rastställen och matställen under jord än som finns i dag. Nu är de rent ut sagt dåliga. Dessutom vistas arbetarna i samma miljö på rasterna som när de arbetar. Skadliga gaser och luftföroreningar ingår som en del av luften de andas även när de har rast. Den allmänna miljön har dessutom ytterligare försämrats genom att dessa gaser tillkommit. Detta beror, som jag ser det, på att man i effektivitetsjakten inte kostar på någon förbättring av sådana saker i tillräcklig utsträckning Jag vill med anledning av vad socialministern säger om dieselgaser belysa vad som planeras. Socialministern säger i svaret: ”Det framstår ändå som i hög grad önskvärt att finna ett lämpligt alternativ till konventionell dieseldrift under jord.” Han fortsätter sedan: ”Det finns emellertid inte för närvarande praktiska förutsättningar att införa ett totalförbud mot dieseldrivna anordningar i gruvorna.” Jag har helt nyligen diskuterat med gruvarbetarna i Grängesberg. De har omtalat för mig att där skall införas ny gruvbrytning, som innebär att det anskaffas fem nya stora lastbilar och tio stora truckar — naturligtvis med dieseldrift. De skall ner i gruvan. Inriktningen är redan klar: mer dieselgas i gruvan! Visserligen planerar man här ventilationsschakt, men å säger man: De här schakten blir så stora — i och med att man skall ha ner så mycket gaser — att med vårt klimat blir det besvär med kylan under våra kalla vintrar, när vi får de nya schakten. Vidare spyr dessa maskiner ur sig väldiga mängder gaser mot arbetare som är helt oskyddade. Underhållspersonal och servicepersonal i gruvan står ofta nära fläktarna, som blåser gaser från de här maskinerna direkt på dem. Och vad kommer att ske i framtiden, när de stora maskinerna skall vara i gång? Effektivitetskravet driver alltså fram en negativ förändring av gruvmiljön. Som vi kan se av utvecklingen nu är det så, att företagen först genomför sådana driftmetoder, och sedan skall lagstiftningen komma i efterhand och försöka rätta till förhållandena. Det kan inte vara riktigt. Här måste regler utarbetas, som förhindrar utvecklingen mot en försämring med mera dieselgas. Jag instämmer med kamrat Lövenborg och är bestämt överygad om att man måste få fram ett totalförbud mot dieseldriften. Annars drivs vi dithän att skadorna ökar och vi själva hela tiden kommer i efterhand. Andra metoder måste framtvingas, och det måste ske snabbt.

Herr talman! Den här debatten kanske tog längre tid i anspråk än som var beräknat men det är som också understryks från flera håll en viktig fråga. Bara några kommentarer i anslutning till socialminister Asplings senaste anförande! Framför allt vill jag ta fasta på orden att detta är en fråga, som man inte kan kompromissa om. Vi skall komma ihåg detta, och det bör också gruvarbetarna i malmfälten och i andra delar av vårt land lägga på minnet. Statistiken har här berörts. Den kan ju läsas på olika sätt. Jag har alls inte varit ute efter att skrämma upp vare sig gruvarbetare eller andra. Det behövs egentligen inte. De är skrämda sedan tidigare, och den rädslan är inte utan fog. Sambandet mellan atmosfären under jord och varför så många av deras kamrater dött i alltför unga år och andra strax efter pensionsåldern står ju nu ganska klart. Eftersom det inte var ämnet för min interpellation, vill jag i förbigående sagt betona, att en av de åtgärder som måste vidtas för att hjälpa denna tungt arbetande kår är att genomföra en sänkning av pensionsåldern till 60 år. Det är ett rättvisekrav. Som det nu är hinner alltför få gruvarbetare uppleva Socialminister Aspling talar om att det framför allt är denna personal som utsätts för strålningsrisker och att dessa framför allt bör mötas med åtgärder inom arbetarskyddet. I svaret säger statsrådet: ”I det sammanhanget skall också ske särlagstiftning om förlängd semester för dem som i sitt arbete utsätts för joniserande strålning.” Detta är en av de punkter man framför allt bör ta fasta på. n förutsättningslös prövning av frågan beträffande Sedan behandlas frågan varför inte gruvarbete skall klassas som radiologiskt arbete. Gruvarbetarna är klart utsatta för radioaktiv strålning och bör alltså såvitt jag förstår falla under den lagen. Jag kan inte finna annat än att det riktigaste vore att sätta gruvarbete under rubriken radiologiskt arbete underställt strålskyddslagens bestämmelser. Lagen för de grupper som innefattar radiologisk personal innebär att dessa sjuksköterskor, folk vid kärnkraftverk etc. får utsättas för en stråldos som är tio gånger högre än vad som är tillåtet för befolkningen i övrigt De får vistas i en luft som enligt vedertagen mätmetod innehåller 30 pikocurie under årsarbetstiden. Nu vet man att värdena i svenska järngruvor ofta är långt högre än dessa gränsvärden och detta utan att gruvarbetarna får det strålskydd som övriga arbetare erhåller. Det kan inte vara riktigt. Jag hoppas verkligen, att socialministern vid den prövning han talar om också tar in detta i bilden på ett annat sätt än vad jag finner framgå av interpellationssvaret Både jag och andra har talat om de åtgärder, som nu vidtas i gruvorna, framför allt för att förbättra luftväxlingen. Visst är detta ett steg i rätt riktning men det löser inte problemet. Med all respekt för herr Hjorth och för herr Aspling och hans rådgivare måste jag nog tillfoga att jag känner en ännu större respekt för gruvarbetare som jag känner, varav många är mina goda vänner. De berättar om hur de med sin egen plågade kropp upplever pressen under jord, en press som blir ännu värre därför att de varje gång som de kommer att under ett helt skift dra in en giftblandning i lungorna, vars hälsofarlighet ingen längre betvivlar. Jag vet också att det är sant när de talar om, att då de på sin lediga tid far ut i skidspåret så spottar och hostar de svart slem under ett par dagars tid. Där är framför allt dieselgasen boven i dramat år ned i gruvan vet att de Det andra, radonet, är ju en mera smygande hälsorisk. Den kan man inte spotta ut. Den radioaktiva strålningens inverkan märks först när gruvarbetaren börjar tackla av. Allt detta är samverkande faktorer som ligger bakom den dystra statistik som jag har refererat till. Jag vet att LKAB är involverat i forskningsarbete kring stirlingmotorn, som kan få ned gasutsläppen med, som det nämnts, 90 procent. I sammanhanget vill jag fråga: Hur länge dröjer detta utvecklingsarbete? Här brådskar det. Slutligen vill jag också säga att jag fortfarande hävdar överlägsenheten i eldrift som det miljövänligaste alternativet. Det är ett krav som mycket starkt håller på att växa fram bland gruvarbetarna. Det finns en rad gruvor här i landet där man såvitt jag förstår med utmärkt resultat använt sig av eldrift. Kan man inte satsa på att utveckla den i stället för att Nr 134 fortsätta med dieseldriften, där avgaserna aldrig helt kan elimineras? Man Torsdagen den kan satsa på att utveckla inte bara ledningsdrivna elmaskiner utan också 7 december 1972 batteridrift. Dannemora gruvor har exempelvis batteridrift vid samtliga — transporter i huvudorterna, säger man från vår utmärkta upplysnings Ang. hälsoriskerna tjänst. för gruvarbetare Detta är saker som kanske inte helt faller inom socialministerns verksamhetsområde. Detta är dock viktiga detaljer som statsrådet Aspling, som ansvarig för hälsovården, har anledning att fundera över.
Herr talman! När jag lyssnade på herr Hagberg hade jag en känsla av att han utgick ifrån att gruvarbetet och allt vad det innesluter är för mig ganska så obekant. Jag hade tillfälle att läsa Ny Dag för en tid sedan — en herr Lövenborg närstående tidning. Där hade han själv skrivit en artikel i vilken man rekommenderade mig ett besök i någon av de stora gruvorna. Jag föreställer mig att bakgrunden till detta skulle vara att jag skulle sakna all kännedom om gruvdriften och vad den innebär. Nu råkar det faktiskt vara så att jag är född och uppvuxen i ett gammalt gruvdistrikt i Bergslagen. Jag är alltså inte helt främmande för vad gruvarbetet innebär och vad det innesluter av olika risker. Jag har också under årens lopp haft tillfälle att besöka de norrländska gruvorna vid flera tillfällen. Det har varit en värdefull bakgrund för mig när jag har haft att syssla med dessa frågor, nu och tidigare. Jag vill gärna också tillägga, för jag tycker man skall ha den balansen i den här debatten, att rent allmänt har det ändå hänt mycket i positiv riktning då det gäller arbetet i de svenska gruvorna. Men risker och svårigheter kvarstår på det här området, det skall inte döljas, och det är ju område. Det kommer att ha stor betydelse inte minst för dem som arbetar i gruvorna. Jag vill i sammanhanget påpeka att arbetarskyddsfrågorna i hög grad står i centrum för åtgärder. Vi kommer att nästa vecka få det mycket betydelsefulla betänkandet från arbetsmiljöutredningen. Det betänkandet kommer utan tvekan att ge oss ett betydelsefullt underlag för vittgående reformer inom arbetarskyddet. Det är klart att mycket av gruvarbetet är intimt kopplat också till teknisk utveckling och till forskning. Det skulle självklart vara önskvärt att vi kunde förvandla mycket av det tunga och hårda gruvarbetet. Mycket har förändrats. De som här har diskuterat dessa frågor måste också känna till detta. Jag kan inte svara på herr Lövenborgs fråga, när en stirlingmotor kan stå färdig. Men anledningen till att jag har nämnt stirlingmotorn är att på detta område liksom på andra områden pågår ett omfattande forskningsarbete och ett omfattande utvecklingsarbete som naturligtvis successivt kommer att ge oss möjligheter till betydelsefulla framsteg även på gruvindustrins område. Jag tror, herr talman, således att de här frågorna måste angripas genom en rad åtgärder, och vi kan naturligtvis inte bara vänta på att den tekniska utvecklingen skall ge oss nya och förbättrade möjligheter, Vi måste redan nu åtgärda en rad olika ting för att förbättra inte minst miljön i gruvorna. Det är det, herr talman, som i dag pågår, och det kommer att fortsättas. Det är det väsentliga och det viktiga
Herr talman! Jag har i tidigare debatter med statsrådet Aspling blivit påmind om hans förankring i ett gruvsamhälle, och jag vill inte alls frånta honom hans kännedom om förhållandena där. Jag hoppas verkligen att han också tar konsekvenserna av detta. Det är ju det det är fråga om. Mitt inlägg hade bara till syfte att rikta uppmärksamheten på att med den inriktning som utvecklingen har i t.ex. Grängesberg så blir de positiva åtgärder som vidtas i fråga om radongas och diselgaser betydelselösa. Vad jag vill plädera för är att man förbjuder spridning av diselgaser i fortsättningen. 5 lastvagnar och 10 truckar av stort format bidrar väldigt mycket till försämringen av miljön. Det är emellertid planerat och planerna håller på att verkställas i dag. Det tycker vi är mycket bekymmersamt, och vi hoppas att åtgärder vidtas för att förhindra en sådan utveckling.
Herr talman! Bara ett påpekande! Jag är övertygad om att både Gruvindustriarbetarförbundet och närmast dess avdelning i Grängesberg självklart kommer att bevaka de här frågorna. Det kan herr Hagberg säkert lita på.

Herr talman! Herr Hörberg har frågat mig om jag är beredd medverka till åtgärder som ökar kapaciteten när det gäller ärftlighetsforskning och utbildning i syfte att både förbättra befintlig metodik och ge alla blivande mödrar möjlighet att i samband med havandeskap få analys av fostervätskan utförd De frågor om s.k. prenatal diagnostik av ärftliga sjukdomar, som herr Hörbergs interpellation gäller, följs med stor uppmärksamhet av socialstyrelsen. Detta sker mot bakgrunden av de vetenskapliga rön som föreligger beträffande möjligheterna att under graviditeten diagnostisera vissa ärftliga sjukdomar. Vid årligen återkommande konferenser med överläkare i obstetrik och pediatrik har frågan om prenatal diagnostik med fostervätskeundersökning behandlats.

För egen del vill jag betona betydelsen av olika sjukdomsförebyggande åtgärder och understryka vad som i det avseendet har anförts i interpellationen. Som ett exempel på en framgångsrik sådan åtgärd vill jag peka på de s.k. PKU-undersökningarna som gett oss möjlighet att förhindra uppkomsten av en av de svåraste psykiska sjukdomarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. För att göra denna korta debatt litet mer förståelig. bl.a. för våra värderade åhörare på läktaren, vill jag nämna att interpellationen gäller provtagning på fostervätska hos blivande mödrar för att man därigenom skall kunna se, om det barn som kommer att födas har kromosomala rubbningar som kan medföra t.ex. mongolism eller annan avvikelse. Skulle det alltså vid en sådan analys visa sig, att det föreligger kromosomal avvikelse, finns det tid och möjlighet att göra abort. Jag finner statsrådets svar på min interpellation mycket positivt. Statsrådet understryker däri både att frågan om s.k. prenatal diagnostik följs med stor uppmärksamhet av socialstyrelsen och att socialstyrelsen planerar att nu inleda överläggningar i klinisk genetik, för att närmare behandla dessa frågor. Orsaken till att jag ställt denna interpellation är den att Göteborg blivit skandinaviskt centrum för prenatal diagnostik och att vi därför varit de första att upptäcka att resurserna, främst laboratorieresurserna, är otillräckliga. Framför allt är det bristen på medicinska genetiker som utgör ett hinder. Det är i synnerhet två kategorier av blivande mödrar, för vilka analys av fostervätskan är särskilt angelägen. Dels är det mödrar ur speciella riskgrupper — familjer vilka har vissa ärftliga sjukdomar och för vilka risken för nedärvning kan vara 10—20 gånger så stor som den är för normalbefolkningen — dels är det mödrar över 35 år. Bortåt hälften av alla barn med kromosomala rubbningar föds av mödrar i denna ålder, trots att dessa endast utgör ca 7 procent av totala antalet mödrar. För dessa båda grupper av mödrar bör det snarast ordnas så att vederbörande både blir informerade om och får möjlighet, om de så Det finns en etisk aspekt av yttersta vikt att lägga på detta problem. Vi diskuterade här i kammaren i förra veckan frågan om den medicinska vetenskapens avancerade forskningar. Socialutskottet var enigt om att forskningen kan komma så långt att vi blir tvungna att ingripa mot användningen av forskningsresultaten. Utskottet tänkte då på sådan forskning som innebär t.ex. befruktning av mänskliga ägg utanför livmodern eller manipulation med ett fosters gener. Jag är här angelägen att understryka att de analyser av fostervätskan som denna interpellation rör endast avser att konstatera om grava psykiska rubbningar finns hos fostret.

Före interpellationen hade jag bett en grupp kvinnor i min valkrets om deras synpunkter. Den genomgående tendensen i deras svar kan samman